Herr talman! Det här har ju blivit en ganska intressant och på sitt sätt för problemet illustrativ debatt. Låt mig först säga något om vad statsrådet Lundkvist här nämnde. Det är klart att det låter sig sägas i regioner där trycket i fråga om planeringsproblematiken är betydligt mindre markant än i Skåne, att man bör avvakta resultatet av det som pågår. Men man är inte så benägen att hålla med om att vi bör inta denna avvaktande attityd när man hela tiden har upplevt att utvecklingen i en provins som Skåne ständigt rider betydligt fortare än de administrativa åtgärderna och att planeringsresurserna ständigt tenderar att komma på efterkälken. Låt mig i detta sammanhang ta upp ett rätt intressant principiellt problem som rör just förhållandet mellan å ena sidan en relativt stram central styrning, en manifesterad central vilja med en klar målsättning och å andra sidan de tendenser till lokal federalism som jag tidigare berört. Det brukar höra till den allmänna politiska vardagsterminologin, inte minst i den här kammaren, att man skall uttrycka sig mycket välvilligt och generöst uppskattande om den kommunala självstyrelsen här i landet, betona dess historiska anknytning osv. Det är ganska sällan som man i denna kammare hör en kritik mot det sätt för kommunal maktutövning som vi har här i Sverige. Jag skulle vilja något ifrågasätta att kommunerna alltid är så goda företrädare för den lokala folkviljan och att den centrala statsmakten är en så dålig företrädare för folkviljan. Det är ingalunda alltid så. Jag skulle vilja påstå att det minst lika ofta är så, att den centrala statsmakten är en lika god eller — om man så vill — lika dålig företrädare för folkviljan, den lokala såväl som den provinsiella, som kommunerna. Antag att vi har ett system som är federalt betonat och att man lyfter bort all statlig planering i Skåne, något som vissa intressen vill göra. Man har målat upp den bilden och sagt att vi kan i stort sett klara oss med en vagt övervakande central statsmakt i Stockholm. Då skall de stora kommunala planeringsenheter som nu håller på att växa fram få sköta den regionala planeringen genom att samarbeta sinsemellan och genom att arbeta i sina respektive regioner.

Jag tycker inte kommunerna har någon som helst anledning att varje gång en sådan här fråga kommer på tal stiga upp och förhäva sig och mena att deras form för maktutövning alltid är mycket bättre än en lösning som innebär att en starkare central politisk vilja gör sig gällande. Denna politiska vilja kan nämligen till sitt innehåll och i sin förankring mycket väl vara mera i överensstämmelse med folkliga intressen än vad summan av de kommunala byråkratiernas göranden och låtanden tillsammans med lokala storfinanspampar kan vara. Jag målar nu medvetet upp ett polemiskt perspektiv, men jag vill poängtera att man inte får diskutera i sådana termer att centralism alltid är ofolkligt medan federalism och kommunal självstyrelse alltid är folkligt. Så är det inte! Jag skulle vilja ta det jag nu sade till utgångspunkt för att gå in litet på vad andra debattdeltagare har anfört. Jag menar att de i viss utsträckning — det gäller både fru Sundberg och herr Henmark — är offer för ett illusionärt tänkande. De kan å ena sidan proklamera sig vara bestämda anhängare till att man begränsar storstadstillväxten och å andra sidan proklamera sig som motståndare till en centralt manifesterad statlig vilja för att driva igenom bestämda mål i en regional planering. Hur skall man få de maktpolitiska förutsättningarna för att praktiskt, konkret kunna begränsa storstadstillväxten om man samtidigt är motståndare till att i spelet föra in den enda vilja som skulle kunna matcha de intressen som hela tiden driver denna region mot ökad koncentration? Vem skall vara stark nog till det i Skåne? Länsstyrelsen och de andra kommunerna är det för närvarande inte. Vem skall då vara stark nog i Skåne att säga till det sydvästra kommunalförbundet, att de expansionsplaner som ni har gjort upp och skisserar upp som önskvärda i er regionplan inte bara är orealistiska i allmänhet utan också framför allt strider mot varje form av målsättning som går ut på en ökad regional balans? Varifrån skall den viljan komma som skall kunna säga till dem det och lägga en hämsko på deras expansionskrav? Såvitt jag kan förstå kan den bara komma från ett håll; därom är ingen diskussion. Jag antar att fru Sundberg liksom jag är anhängare av den uppfattningen att brofrågan ur miljöpolitisk, trafikpolitisk och regionalpolitisk synpunkt borde ha fått den lösningen att bron placerades någon annanstans än där den nu antagligen kommer att ligga och att man skulle ha prioriterat järnvägsförbindelse och ett Helsingborgsalternativ. Som jag förstått det har det beslut som nu fattats — förvisso även på central nivå, där man har följt upp frågan — sina rötter i den maktpolitiska styrka som den sydvästra delen av Skåne hela tiden har satt in som en faktor i spelet om bron. Man borde ha haft ett starkare centralt korrigeringsmedel för att hålla dessa intressen stången, om man önskade bron förlagd på något annat ställe eller över huvud taget önskade en socialt bättre lösning av brofrågan. Jag ser inte heller där hur man skulle ha klarat sig utan en starkare central vilja och inte heller när det gäller exempelvis planeringen på fritidssektorn. Som länsplanerare upplever man att kommunerna har en mycket påtaglig benägenhet att ge efter för olika exploateringsintressen. När kommunerna nu har blivit större har också exploateringsintressena blivit mäktigare, eftersom vi hela tiden har en ekonomisk koncentrationsprocess på den kampen. Det betyder att dessa intressenters möjligheter att pressa på de lokala politikerna olika lösningar är ganska stora. Det har i Skåne många gånger tagit sig bisarra uttryck. Jag erinrar bara om det förhållandet att stormarknaden ett stycke från Helsingborg har kommit till stånd. Det var en konstruktion som planeringsmässigt måste förkastas men som kunde drivas igenom därför att en privat exploatör kunde spela ut olika kommunala planeringsintressen mot varandra och därför att det icke fanns någon central vilja med befogenhet att säga ifrån att det fick vara slut på det här spelet och att man över huvud taget inte skulle ha denna planeringsmässigt förkastliga lösning med en stormarknad utslängd på landsbygden. När det gäller Österlenproblematiken menar jag också att det är ett felaktigt sätt att framställa den såsom herr Henmark gör, även om man naturligtvis måste uppskatta att herr Henmark driver frågan som sådan. Jag tror att det är ett felaktigt och illusionärt sätt att skylla det faktum att Österlen inte kommit ur sin kroniska depression på att man där inte fått tillräckligt med statliga väganslag och att man inte fått tillräckligt med centrala anslag av annan typ. Det är ju marginella ting i sammanhanget. Vägproblemet är naturligtvis påtagligt i Österlen för de lokala bygderna vid sidan om de stora vägarna. Det finns mycket usla vägar, som skoltransporterna väl fått tillfälle att känna på, men ur företagarsynpunkt kan rimligtvis inte Österlens vägar utgöra något problem. Där finns nämligen utomordentligt bra vägar. Det är inte många delar av vårt land som kan ställa upp med den kvaliteten på sina vägar. De är sannerligen inte heller till övermått hårt trafikbelastade. Man skall inte göra sig till offer för illusionen att man genom att lägga västtyska autostrador mellan de österlenska småorterna skulle kunna locka fler företag dit. Det handlar icke om detta. Österlens depression är frukten av att det icke finns någon central vilja, som förmår säga till exploatörer och företagare att nu får det vara slut med koncentrationen till den kanten och nu tvingar vi er att förlägga er här. Samtidigt måste man naturligtvis också garantera en infrastruktur som gör det möjligt för företagen att verka på ett produktivt sätt i denna del av Skåne. Utan den typen av kvalificerade styrningsmekanismer kommer Österlen aldrig ur problemen. Man får inte reducera Österlens depressionsproblematik till någonting som kan avhjälpas med litet större väganslag, litet större bostadskvoter eller liknande. Det är icke detta det handlar om. Jag vill slutligen betona den politiska utgångspunkt jag som socialist naturligtvis har, även om jag självklart hela tiden här har diskuterat med hänsyn till den borgerliga statens villkor och hur man inom den ramen skall kunna åstadkomma någonting bättre och mera progressivt för Skåne. Jag kan inte underlåta att just som socialist peka på de stora sociala faror som ligger i denna bristande integration och i den bristande balans som alltmer tenderar att prägla Skåne.

Man skall inte underskatta den fara för de breda samhällslagren och för arbetarklassen som det innebär att det i de delar av Skåne som ligger så att säga i ekonomiskt bakvatten finns en tendens till social förslumning, som kommunerna har mycket svårt att komma ur. De kommuner som drabbas av den utglesning som här försiggår drabbas nämligen också av en gradvis försvagning av det kommunalekonomiska underlaget. Vi skall inte heller glömma bort den andra sidan av denna bristande balans. Jag syftar på den allvarliga sociala fara för de många människornas levnadsstandard som det innebär att det i kraft av den extrema koncentrationen till Malmö-Lund-området uppstår sådana typiska miljöförstöringsproblem som bullerproblem, bl.a. manifesterade i Nobelvägsproblematiken. De socialpolitiska och fysiska miljöproblemen representeras också av den typen av underhaltiga bostadsområden som Rosengård och Kroksbäck, båda frukten av att man saknat korrektiv och att man inte kunnat hålla de ogynnsamma sociala följderna av denna tillväxt och koncentration inom rimliga gränser. Till sist skulle jag vilja säga att självklart måste man ju i förnuftets namn i princip vara anhängare av en administrativ planeringsenhet för Skåne, som kan ha perspektivet över hela provinsen och inte bara över en av dess delar.

Har man inte ett program präglat av en sådan styrning kan man inte, som anhängare av en ökad social integration och som anhängare av en bättre regional balans i Skåne, se på länsindelningsreformens kommande resultat annat än med viss fruktan.

Herr talman! Jörn Svensson ställde frågan: Vem skall vara stark nog att stoppa storstadstillväxten om vi inte har en kraftig central styrning? Skillnaden mellan Jörn Svenssons och min synpunkt i denna fråga är som jag sade i mitt första anförande att jag är glad över att statsrådet inte i första hand hävdade betydelsen av en central styrning. Men samtidigt är jag ju medveten om att vi aldrig helt kan komma ifrån en styrning. I motsats till Jörn Svensson vill jag emellertid inte ha en styrning som är det socialistiska samhällets styrning, utan jag vill ha den styrning som betingas av att vi har ett ansvar för våra miljöresurser, för vatten och vattenförsörjning och avlopp, för luft och luftföroreningar och för bullerproblemen. Till miljöresurserna vill jag också räkna den högvärdiga jordbruksmarken. Det är en av orsakerna till att jag fäst så stort avseende vid riksdagens uttalande om jordbruksmarken. Därför att om vi beslutar att jordbruksmark av en viss kvalitet icke får användas för exploatering så slipper vi ju denna fortsatta tillväxt av den del av Skåne där vi har den mest högvärdiga jordbruksmarken. Jag motsätter mig alltså inte att vi måste ha någon form av styrmedel, men det väsentliga är ju lagstiftningen på det området. Statsrådet Lundkvist sade att vi skall vara försiktiga med att döma ut. Ja, jag skulle vilja hålla med om det. Men vi skall inte vara försiktiga med att döma. Statsrådet Lundkvist gav en alldeles korrekt redovisning av min uppfattning om svaret och hur samarbetet de olika instanserna emellan på olika områden skall fungera. Men man måste från regeringens och från riksdagens sida hela tiden döma i den betydelsen att man är varse och beaktar hur det här samarbetet fungerar. I det fall det inte fungerar måste man träda in och se till att det blir en förbättring av förhållandena. Där har bl.a. den fysiska riksplaneringen varit ett av de instrument som regering och riksdag har använt som styrmedel i planeringen också i Skåne. Bakgrunden till att vi måste ha denna typ av styrning — frånsett givetvis miljösynpunkterna — är ju att man inte kan komma ifrån att varje kommun har ett förstahandsintresse för sin egen verksamhet och sin egen planering. Men där tjänstgör i dag länsstyrelsen som en form av övermyndighet—samordnare. På samma sätt kommer länsstyrelserna aldrig att vara den verkligt ideala form av samarbetande instanser som vi skulle önska, utan där måste samhället och samhällets instanser gå in med lagstiftning och genom att se över samarbetet och även — vilket jag tycker är mycket väsentligt — underlätta samarbetet de olika instanserna emellan. Jag återkommer till vad jag tidigare sade, nämligen att det inte bara är länsstyrelserna i Skåne utan också t.ex. naturvårdsintendenter i olika kommuner och andra centrala organ som i betydligt högre grad än nu måste förbättra sitt samarbete. Statsrådet Lundkvist sade emellertid att vi är i ett uppbyggnadsskede. Vad jag kan beklaga är naturligtvis att detta uppbyggnadsskede trots allt kommer så sent att så mycken skada redan hunnit ske. Ett av de exempel som Jörn Svensson anförde var det brobeslut som fattats och som jag tror är lika olyckligt som Sturupbeslutet. Vi kommer att få se de negativa konsekvenserna av det i framtiden. Jag har svårt att tänka mig att någon som hyser den uppfattningen att vi skall arbeta för en jämnare tillväxttakt över hela Skåne inte också skulle anse att järnvägsförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör borde prioriteras. Men här har skett en eftergift. Jag vill i det fallet gärna hålla med Jörn Svensson om att det precis som när det gäller Sturup har skett en eftergift åt starka lokala krafter i Skånes tyngdpunkt. Det är självfallet vi som bor i andra delar av länet som får bära konsekvenserna av det. Huvudsaken är att man på sikt har en så pass förutseende planering att man inte ensidigt inriktar sig på Malmö—Köpenhamnsbrons tillkomst utan att bedöma dess konsekvenser. Förberedelserna för det arbetet måste som jag ser det startas redan nu, och då är vi tillbaka vid det tryck som jag förut talade om i mitt anförande.

Herr talman! Jörn Svensson menade att det som fattas i Skånes utveckling är en tillräckligt stark vilja att få in denna i rätta spår. Jag är inte övertygad om att det är den starka viljan som fattas. Det kan finnas en stark vilja att leda denna utveckling i en viss riktning, men man kan gå fram på olika vägar. Låt mig dra en parallell med den inställning till barnuppfostran som många hade förr. Genom aga och tvång ville man bringa upp barnet på en, som man tänkte, lämplig och fin uppfostringsnivå. Som herr Svensson vet har det under de senaste årtiondena gått nya strömningar genom föräldraopinionen. Man vill inte längre slå eller tvinga ett barn utan man vill med andra, mjukare och pedagogiskt lämpligare medel påverka barnet i önskad riktning. Men fördenskull behöver inte viljan att göra ett barn till en livsduglig medborgare vara svagare. På samma sätt tycker jag att det är då det gäller att dirigera näringslivet. Man kan givetvis genom hårda styrmedel kanske tvinga ett företag att lokalisera verksamhet på en viss plats. Jag tror emellertid att det är psykologiskt betydligt bättre om man genom lämpliga stimulansmedel kan få företagen att lokalisera sig på det ställe man anser önskvärt, frivilligt och genom eget avgörande. Jag tror nämligen att man alltjämt skall sätta en viss tilltro till människors eget omdöme och förmåga att fatta riktiga beslut. De beslut som tvingas fram genom dirigering är inte alltid de bästa. Något som förvånar mig mycket är Jörn Svenssons yttrande att de av mig anförda synpunkterna på vägnät, utbildning och annat är marginella. Jag tycker att det är förvånansvärt. Jag har faktiskt haft en stark respekt för herr Svenssons yrkesskicklighet redan innan någon av oss kom till riksdagen, men denna min inställning blir något rubbad då han säger att vägnätet nere på Österlen är bra och att vägarnas beskaffenhet där inte är något hinder ur lokaliseringssynpunkt. Det är så mycket underligare att han vill ge ett sådant utlåtande som han därigenom sätter sig över hela länsstyrelsen i Kristianstads län, där han dock har varit anställd. Om länsstyrelsen ansåge detta vara marginella saker, skulle den inte lägga ner en sådan ambition på att framhålla nödvändigheten av en utbyggnad som den har gjort. Man har påtalat detta i Länsplan 70, man har påtalat det då man gjorde i ordning förslag till flerårsplan, man har skrivit särskilda skrivelser om detta. Det gör man inte för marginella ting. Jag är förvissad om att länsstyrelsen har en annan syn på denna sak, liksom också kommunerna där nere, som gång efter gång har påtalat nödvändigheten av att få ordentliga förbindelser både med sin egen länsstad och, framför allt, med Malmöområdet. Jag tycker inte att man kan tillskriva sig en så hög auktoritet att man säger både till en länsstyrelse och till de kommunala företrädarna för de här orterna: ”Ni tänker fel, ni kan inte det här. Det är bara jag som kan bedöma det och säga vad som är riktigt.” Jag anser inte att det är riktigt att säga så. Jag har alltjämt den bestämda uppfattningen att de här tingen är mycket viktiga för de här delarna av länet och att deras önskemål bör tillgodoses. Jag tycker fortfarande att civilministern har en benägenhet att så att säga stanna vid planerna då det gäller utvecklingen nere i Skåne. I det sammanhanget skulle jag, om jag får något berömma Skåne, vilja säga att planeringen där faktiskt har varit väldigt långt framme, t.o.m. innan regeringen satte i gång sitt stora planeringsverk, som utmynnade i propositionen 111i höstas. Vi har haft ett regionplaneinstitut i många år, som har sökt att skapa lämpliga former för planeringen över gränserna. Vi har sedan många år tillbaka haft en särskild stiftelse för fritidsområden, som existerar än i dag, och där vi för varje år ger en rätt stor summa från båda landstingen för att skapa lämpliga gemensamma fritidsområden. Som jag sade förut har vi gemensamt planerat sjukvård och skolutbildning. Det har varit en planeringsaktivitet där nere som givetvis vi som bor där har respekt för, men som jag tycker att även civilministern kan ha respekt för. Vid den här planeringen — och där drar jag samma slutsats som då jag förra gången var uppe här — kommer man ju till punkter där planeringsorganen icke råder över resurserna. Vi råder inte över utbildningsplaneringen, vi råder inte över vägfrågorna då det gäller resurserna, utan där är vi hänvisade till de avväganden som måste göras på centralt håll. Det är på den punkten som jag skulle vilja vädja till civilministern att ännu en gång, om han har tid, titta på länsstyrelsens länsplan, ty där är just de sakerna framhållna. För att vi skall få en lycklig utveckling inom vårt område är det nödvändigt att dessa kärnfrågor löses på ett något mera generöst sätt än vad fallet varit hitintills.

Vi måste ha en riksplanering också för de fysiska resurserna. Det som skiljer Jörn Svensson och mig åt är att jag för min del menar att när vi skall förverkliga målsättningen för regionalpolitiken, när vi skall få den här jämnare fördelningen till stånd, så skall vi göra detta genom ett nära samspel mellan stat och kommun. Jag är medveten om att det fordras centrala initiativ, en central vilja och en central fördelning av resurser i betydande grad för att vi skall uppnå den målsättningen. Men allt detta har ju ändå kommit till uttryck i de regionalpolitiska programmen och kommer, som en konsekvens av dem, till uttryck i regeringens övriga förslag till åtgärder för att följa upp regionalpolitiken. Jag bara hänvisar till åtgärdspaketet, till utflyttningen av statliga ämbetsverk, till kommunal skatteutjämning, till allt detta som kammarens ledamöter väl känner till och som är insatser för att ge stöd för den här jämnare fördelningen. Men Jörn Svensson vill att vi så att säga skall samla alla äggen i en hatt, att vi med ett starkare grepp från centralt håll skall styra mera effektivt direkt ute i regionerna för att snabbare åstadkomma den jämnare fördelning som vi alla är överens om att skapa.

Fru Sundberg vill på något sätt så gärna att vi skall få ett snabbare resultat och få en effektivare samhällsplanering till stånd, men hon värjer sig samtidigt så mycket emot att vi skall tillgripa effektivare metoder. För mig verkar det som om fru Sundberg talade inte med kluven tunga utan ur djupet av en kluven själ i detta sammanhang. Hon betonar nämligen hur rädd hon är för att vi skall ge oss på att styra med effektivare medel från samhällets sida, och i nästa andedrag säger hon att det här uppbyggnadsskedet av samhällsplaneringen har kommit alldeles för sent, det borde ha kommit tidigare. När vi har diskuterat behovet av effektivare samhällsplanering och aktivare insatser från samhällets sida för att styra utvecklingen i den riktning som vi hela tiden är överens om, så har vi sagt att vi behöver en bättre och planmässigare hushållning med både resurser och ökade möjligheter för samhället att med nya metoder stärka samhällets inflytande över samhällsutvecklingen totalt. Hela tiden har vi från i första hand moderaternas sida mött motstånd mot att vi skulle ge oss i kast med dessa former för en effektivare hushållning och att vi skulle ta i vår tjänst effektivare medel för samhället. Detta har varit fallet ända sedan den tid då vi hade att göra med det s.k. planhushållningsmotståndet, som ju drevs mycket hårt från hela den borgerliga sidan. Man var utomordentligt oroad för de ansatser till en aktivare samhällsplanering som socialdemokratin då engagerade sig i, och för varje beslut vi tagit har vi hela tiden på den andra kanten haft i första hand det gamla högerpartiet och numera moderaterna. Mot denna bakgrund är det gripande att uppleva att fru Sundberg kommer tillbaka och säger: Det här uppbyggnadsskedet av en aktivare samhällsplanering har påbörjats för sent. Jag tror att vi i och för sig alla kan vara överens om i dag att vi skulle önska att vi kommit i gång tidigare på vissa punkter med en aktivare samhällsplanering, men naturligtvis är fru Sundberg den sista som skall anföra den kritiken.

Herr talman! Det är ju så med en del människor, att när de får höra någon som kanske litet rått och brutalt målar upp en bild av hur det förhåller sig, blir de gärna moraliskt upprörda och tycker att man är respektlös. Och det är väl naturligt att herr Henmark, som är en av kammarens mera framstående moralister på detta som på andra områden, också får sådana känslor när han hör hur jag liksom försöker klä av de här problemen deras illusionsslöja. Om vi beaktar länsstyrelsernas och kommunernas totala samhälleliga situation, deras situation i det stora samhälleliga spelet, är det ju så att det här samhället styrs av ekonomiska lagar, som har en mycket stark tendens till koncentration och obalans, om de får förbli oreglerade. Det som gör att samhället styrs av sådana lagar är naturligtvis ytterst att vi har ett privatkapitalistiskt system med i princip fri etableringsrätt som är underkastat dessa lagar om fortskridande koncentration. Saknar man då tillräckligt starka maktmedel för att ingripa i den processen, så blir naturligtvis administrationens arbete i rätt hög grad koncentrerat till vad jag här med en medveten tillspetsning har kallat marginella problem. De administrativa organen får försöka, eftersom de inte kan styra de ekonomiska krafterna i stort, att rycka åt sig de små tillgångar som de kan rycka åt sig, de små marginella mertillgångar som de på olika sätt kan tillskansa sig genom att ställa krav på den centrala statsapparaten, den centrala fördelningsmekanismen. Det är naturligtvis detta man sysslar med när man t.ex. försöker pressa fram en liten ökning — som det ju i bästa fall kan bli — av väganslagen. Och t.o.m. när det gäller en så relativt viktig fråga som gymnasiet i Simrishamn skall vi inte tro att man utan starka ekonomiska styrningsmekanismer kan få det hela att bära frukt. Kan man inte styra dit företag, kan man inte styra dit ekonomisk expansion från den andra sidan av Skåne, blir det ju bara så att man får ett gymnasium som utbildar folk som inte kan få jobb, och så måste de flytta ifrån Österlenregionen ännu snabbare än de annars skulle göra.

Sedan tycker jag att jämförelsen mellan styrningsåtgärder mot de intressen som representeras av de stora spekulanterna, storfinansintressena, storföretagarintressena — vilka bestämmer över lokaliseringslägen och etableringar — och den form av våld mot barn som aga representerar, är sällsynt haltande. Vad vi här har att göra med är inga barn. Tvärtom är det mycket självrådiga och mäktiga herrar, som försöker trycka sin speciella vilja och sina värderingar på folkmajoriteten. Och då må det väl vara sagt att man måste ta till ordentliga åtgärder för att kunna säga till dem med någon auktoritet, att så här skall ni inte göra, ty det medför för flertalet ogynnsamma sociala konsekvenser. Slutligen tog statsrådet Lundkvist upp frågan om samspelet mellan olika planeringsnivåer och planeringsorgan. Självfallet skall ett sådant samspel förekomma. Om jag också har spetsat till mina uppfattningar i denna diskussion, så betyder inte det att jag skulle vara motståndare till ett sådant samspel. Men å andra sidan är väl statsrådet Lundkvist en av dem här i kammaren som oftast tar begreppet samspel i sin mun, och jag tror att man skulle kunna vända litet på saken och säga att man inte heller på den punkten får ha några illusioner. Planeringsprocessen är ju — och i och för sig är det väl banalt och överflödigt att erinra ett statsråd om det, men det må väl sägas ändå här i kammaren — inte bara ett samspel. Det är också en process fylld av konflikter. Och vill man åstadkomma någonting, så måste man i det samspelet många gånger vara beredd att lägga av den väldigt mjuka och skenbart samarbetsvänliga attityden och i stället manifestera en vilja, dvs. att välja mellan alternativ och mellan olika stridande viljor, och säga att ni representerar den bästa, den mest progressiva och folkliga lösningen — eller vilken värdering man ju må ha — medan däremot er lösning i detta fall måste förkastas. Man måste ha makt att kunna säga också på det sättet. Jag har sett den nuvarande typen av planeringsstruktur som otillräcklig för de ändamål som en planeringsprocess i folkets intressen bör tjäna för provinsen Skåne. Och den institutionella form som jag skulle vilja ha för den bygden och bedöma som den funktionellt lämpligaste är någon sorts institutionerad regionplanering i byggnadslagens mening för hela Skåne, med förhållandevis starkt inflytande för de centrala intressena och naturligtvis också för den statliga delen av förvaltningen som länsstyrelsen representerar. Ett sådant program är också på sikt nödvändigt för att lösa balansoch integrationsproblemen. Jag tror allvarligt talat inte att man kan vänta så värst mycket längre, om man vill ha en lösning efter de målsättningar som alla åtminstone i ord här i kammaren tycks vara överens om, ty sådan som planeringsoch miljösituationen är i Skåne hastar tiden.
Herr talman! Statsrådet Lundkvist visade i sitt senaste anförande spår av politisk indignation. Jag har mycket riktigt sagt, och det vidhåller jag, att det samarbete och det samspel som nu förekommer på planeringsområdet kommer för sent. Men vad som förvånar mig är att statsrådet Lundkvist inte tycker detsamma. Ty nog hade det varit lyckligare — och nu talar jag inte om den statliga styrningen i detta fall, eftersom jag trodde att vi hela tiden talade om samarbetet mellan län och kommuner — om det samarbetet hade kommit i gång tidigare. Men ändå vill jag erinra om vad herr Henmark sade, nämligen att Skåne var i tiden framsynt på detta område. Men det hindrar inte att det uppbyggnadsarbetet på samarbetsbasis — och det är det som jag hela tiden har talat om — kunde ha kommit tidigare. Min uppfattning om den statliga styrningen behöver inte förvåna statsrådet Lundkvist. Jag har åtskilliga gånger i kammaren förfäktat både min och moderata samlingspartiets synpunkt, att vissa frågor som gäller våra naturresurser måste vara övergripande och gå före vårt gamla och givetvis bestående krav på den kommunala självbestämmanderätten. Slutligen sade statsrådet Lundkvist att jag hade en kluven själ, och jag förutsätter då att ordet skäl skulle stavas med sj; jag tycker det verkar som om statsrådet Lundkvist försökte framföra kluvna skäl, och då skall skäl stavas med sk. Statsrådet förfäktar styrningsinstrumentet alltmer, ju längre debatten fortskrider, men jag förutsätter ändå att den kommunala självbestämmanderätten inte skall naggas alltför mycket i kanten.
Herr talman! Jag vill påpeka att det är fru Sundberg som hela tiden under debatten har frågat efter effektivare styrmedel. Men, som jag sade i mitt tidigare anförande, varje gång fru Sundberg sedan skall dra slutsatsen hesiterar fru Sundberg och återfaller på förhoppningar om att man inte skall behöva styra — i varje fall från statens sida — i någon nämnvärd utsträckning. Sedan kanske jag kan få säga till herr Svensson i Malmö när det gäller frågan om att skapa förståelse för hela det reformarbete vi håller på med: Jörn Svensson uttryckte sig på det sättet att jag kanske är en av dem som här i kammaren oftast tar ordet samspel i min mun. Jag anser att det, när vi skall förändra det här samhället till det bättre, är mycket viktigt att vi försöker ta hänsyn inte minst till lokala opinioner. Men jag har också tvingats att understundom försöka påvisa för kammaren att även lokala opinioner ibland kan ta sig sådana uttryck att de ställs emot mer allmänna intressen, och att riksdagen därför, med utgångspunkt från sina generella målsättningar, måste sätta sig över de lokala opinionerna.

Ur de erfarenheterna har jag bl.a. dragit den slutsatsen att vi, om vi skall ta oss fram — med den förankring i folkopinionen som vi önskar ha för det reformarbete vi bedriver — naturligtvis får lov att beakta varje möjlighet att skapa förutsättningar för ett gott samspel. Men vi kommer säkerligen också att tvingas att då och då, om vi vill nå resultat, välja andra lösningar än de lokala opinionerna önskar.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att den värdering som herr Svensson i Malmö har när det gäller marginella ting är så vitt skild från den som såväl länsstyrelsen, kommunernas invånare som jag själv har att jag inte tror att det finns möjlighet att komma till någon samsyn på det här området. Vi har också så pass olika syn på vad moral är i olika avseenden att jag finner en fortsatt debatt på detta område meningslös.
Herr talman! Jag skall hålla mig söder om Skånes nordgräns och inte gå in på de djupa skogarnas problem, som statsrådet Lundkvist lätt antydde. Man kan i och för sig även inom ramen för en riktig syn på det här området ha olika uppfattningar om hur man skall lösa ett funktionellt indelningsproblem i en lokal bygd, men vi skall låta den frågan vara. Statsrådet Lundkvist förenklade problematiken litet när han målar upp en bild som låter ana att han mest ser planeringsprocessen som en konflikt — i den mån den är en konflikt — mellan olika opinioner, och att han gärna vill gå mjukt fram för att få en förankring i dem. Men det är ett perspektiv som inte är tillräckligt. Om det finns stridiga intressen mellan olika regioner är det nämligen inte alls säkert att bakom dem står lokala opinioner, utan det kan vara lokala finansintressen. Det är inte alls säkert, och jag vill från min utgångspunkt bestämt förneka, att befolkningsmajoriteten i Malmö skulle ha något intresse av en koncentration — en upprepning av Rosengårds-, Nobelvägsoch broproblematiken i mångfaldig skala. Det intresset har befolkningen definitivt inte. Det är bara finansgrupperna som har det. Jag vill slå fast att man aldrig, hur mycket man än talar om samspel och lokal förankring, kommer ifrån att det i planeringsprocessen finns antagonistiska intressen — man må kalla dem olika klassintressen eller intressen av annan typ — som man måste ta ställning emellan. Man kan inte förankra besluten i båda de grupper som har motstridiga intressen. En avgörande konfliktfråga i planeringshänseende kan i regel inte förankras i alla grupper. Man måste träda någon grupps intressen för när, och då är frågan vems intressen man skall träda för när, folkets eller storfinansens, om man skall förenkla det en smula.
Herr talman! Så förenklat ser jag inte på samhällsplaneringens problem att jag inte är medveten om att det här inte uteslutande är en fråga om vad olika intressen inom skilda kommuner kan ta sig för uttryck och hur de kan konkurrera med varandra. Självfallet kommer det också in starka ekonomiska intressen i bilden. Det har väl fått ett av de mest påtagliga uttrycken i den uppläggning vi har givit den fysiska riksplaneringen. Vi har konstaterat att företagsekonomiska intressen inte kan få vara avgörande för på vilket sätt vi skall utnyttja våra naturresurser. För egen del har jag ständigt hävdat att det är angeläget att samhället är så starkt — det må gälla den lokala nivån, den regionala eller den centrala — att det är samhället och icke privata ekonomiska intressen som kan styra och leda utvecklingen.

Herr talman! Arbetsbelastningen för denna vårriksdag är ovanligt hög. Regeringen har lagt fram en hel rad stora och omfattande förslag mycket sent under sessionen. Riksdagens och utskottens möjligheter att gå igenom förslagen med den noggrannhet som är önskvärd blir på det sättet begränsad, och det är inte bra. Nu föreligger regeringens förslag om nya regler för hur AP-fondernas pengar skall få användas. Det finns två starka skäl att skjuta upp behandlingen av detta förslag till höstriksdagen. Det ena — och det har jag redan anfört — är arbetsbelastningen. Detta är ju ingen budgetfråga och därför är det inget sådant krav på att ärendet blir behandlat innan riksdagen åtskils. Det andra skälet är frågans betydelse och omfattning. Jag avser inte att ta upp sakfrågan till behandling nu. Jag vill bara påminna om att förslaget från kapitalmarknadsutredningen innebar i stort sett att samma regler skulle gälla för pengarna i ATP-systemet som för fonder i försäkringsbolagen. Detta gäller såväl risktagandet som kontrollen av hur verksamheten sköts. Regeringens förslag har inte denna inriktning. Regeringen begär att riksdagen skall frånhända sig inflytandet över hur stor del av pensionärernas pengar i AP-fonden som får användas för aktieköp. Styrelsen skall utses av regeringen och dess verksamhet skall inte redovisas direkt till riksdagen. I det enskilda fallet skall AP-fonden få köpa hur stor andel som helst av aktierna. Regeringens förslag innebär alltså ytterligare ett steg i centralistisk riktning. Förslaget har inte remissbehandlats. Därför bör beslut i denna fråga anstå till efter valet. a För vår del anser vi det i dagens läge nödvändigt att följa utredningens förslag kompletterat med åtgärder som ger den mindre och medelstora företagsamheten bättre möjligheter till kapitalförsörjning. Efter de riktlinjerna skapas de bästa förutsättningarna för en tryggad och ökad sysselsättning. Vi kommer, herr talman, att avlämna en motion med en sådan inriktning, men hemställer att ärendets behandling uppskjuts till höstriksdagen.
Herr talman! Folkpartiet kommer att yrka på att behandlingen av propositionen 97 beträffande utnyttjande av AP-fondens medel för aktieköp uppskjutes till höstriksdagen. Det viktigaste skälet för vårt yrkande är att regeringsförslaget är av så stor principiell betydelse att en socialdemokratisk minoritetsregering, som vi ser det, inte bör söka driva igenom det några månader före ett allmänt val. Väljarna bör få säga sin mening om ett så vittsyftande förslag innan riksdagen fattar sitt beslut. Även om det är så att höstriksdagen har samma mandatfördelning som vårriksdagen, är det självklart att valutslaget måste påverka handlandet hos regering och riksdag. Som herr Fälldin nyss påpekade går regeringens proposition vida utöver kapitalmarknadsutredningens förslag, och det är utarbetat från helt andra utgångspunkter. Utredningen betraktar AP-fonden som en väsentligen kapitalplacerande institution, som inte borde åläggas att uppfylla ekonomisk-politiska eller socialpolitiska mål vid sina placeringsbeslut. Utredningen säger att den därför inte sett som sin uppgift att ta ställning till vägar att uppnå ett ökat samhällsoch löntagarinflytande inom näringslivet. Det är alltså utredningens inställning.

När finansministern talar om samhället räknar han tydligen inte in riksdagen i detta begrepp. Till skillnad från utredningen föreslår han också att utdelning och eventuella kursvinster inte skall användas som bidrag till ATP-pensioneringen utan kvarstå inom den fjärde fonden. Han tillåter också placering i ekonomiska föreningar och investmentbolag. Det är inte svårt att se att förslaget öppnar möjligheter till en kraftig centralisering av beslut och en statlig maktkoncentration. Herr talman! Även de som inte har samma principiella invändningar som vi mot propositionens förslag borde ha intresse av att få behandlingen uppskjuten till höstriksdagen. För det första är riksdagens arbetssituation sådan att förslaget inte kan få en grundlig behandling under våren, och någon större nackdel med ett uppskov kan väl inte anses föreligga ens för anhängarna av förslaget. För det andra har det nya förslaget inte remissbehandlats. Därför borde vederbörande utskott under alla förhållanden ha fått tillfälle att inhämta yttranden över förslaget innan de tar ställning. 5 Herr talman! Folkpartiet har lagt fram förslag som skulle stimulera investeringarna och förse näringslivet med nödvändigt kapital. Vi har också lagt fram förslag om ett verkligt medbestämmande för de anställda på alla nivåer i företaget oavsett om AP-fonden skulle äga aktier i detta företag eller inte. Jag skall inte nu ta upp dessa frågor — vi får möjlighet att debattera dem i ett senare sammanhang. Jag har endast velat framföra skälen till vårt yrkande att väljarna skall få säga sin mening innan en socialdemokratisk minoritetsregering försöker driva fram ett förslag som kan bli inkörsporten till en omfattande socialisering. Något mandat för ett sådant förslag fick regeringen sannerligen inte vid 1970 års val.

Herr talman! Regeringens förslag om aktieköp för AP-pengar går mycket längre än det utredningsförslag som olika organisationer och instanser haft möjlighet att yttra sig över. Regeringen släpper som bekant regeln att staten inom AP-fonden inte skall kunna köpa mer än 5 procent av aktierna i ett visst företag. Man motiverar detta på det viset, som finansministern uttryckt saken, ”att det av mig förordade rambeloppet för fjärde fonden, 500 milj.kr., i och för sig inte kan anses vara av sådan storleksordning att den motiverar någon begränsning av placeringsmöjligheterna”. Men, herr talman, det är ju också på det viset att regeringen i praktiken har släppt kravet på att det skall vara något sådant rambelopp. Enligt lagförslagets 1 § vill regeringen ha fullmakt att använda hur stor del av AP-fonderna som regeringen själv önskar till att köpa aktier. Riksdagen skall alltså inte tillfrågas när det rambelopp som finansministern talar om skall ändras. På det sättet har regeringen lagt fram ett förslag som är det mest långtgående som kan tänkas. Regeringen skaffar sig medel och fullmakter att omvandla landet till en helt socialistisk ekonomi. Det är utmanande och farligt med en regering som är så maktfullkomlig att den kan tänka sig att utan närmare motivering lägga fram ett sådant lagförslag. Herr statsministern har sagt att detta förslag innebär den största demokratiseringen sedan den allmänna rösträttens genomförande. Men, herr talman, den riktning, i vilken demokratin och rösträtten ändrat karaktär i samband med att länder gradvis genomfört en socialisering, har varit till det medborgerliga inflytandets totala nackdel. Frågor om löntagares inflytande och frågor om hur kapitalresurser skall kunna ställas till näringslivets förfogande kan lösas på andra sätt än genom regeringens förslag. Regeringsförslaget har den djupaste innebörd för det svenska folket. Om det skall godtagas måste detta ske efter det att svenska folket i val har fått ge sin mening till känna. Behandlingen bör därför uppskjutas, enligt moderata samlingspartiets uppfattning, till i höst. Skall det behandlas i vår bör förslaget avvisas, eftersom regeringen inte vid tidigare val skaffat sig mandat för en sådan omvälvning.
Herr talman! Det är naturligtvis rätt ovanligt med en allmän debatt om sakinnehållet i en Kungl. Maj:ts proposition samtidigt som den remitteras till utskott. Det brukar ju vara så att riksdagens ledamöter får möjligheter att i sedvanlig ordning via motionerande framföra sina synpunkter, och det brukar likaledes vara så att utskottet, med den sammansättning det har, får tillfälle att bedöma en proposition. Först efter denna sedvanliga behandling bör man vara färdig med sitt ståndspunktstagande. Herrar Fälldin, Gustafson i Göteborg och Burenstam Linder är redan färdiga med sitt ståndpunktstagande, med förbigående av den reglementsenliga och konstitutionella ordning som den här riksdagen har bestämt för sin verksamhet. Jag skall självfallet inte fortsätta debatten i sak. Herr Burenstam Linders inlägg var så fullt av enorma överdrifter och illa genomtänkta formuleringar att det påminde åtskilligt om vissa inslag i den dialog som vi förde efter utskottsbehandlingen, när Sveriges investeringsbank kom till för en del år sedan. Där har ju utvecklingen givit vid handen att i dag talar man inte om något Socialiseringssverige. Tvärtom står hela den svenska börslistan, t.o.m. fondlistan, som kunder i Sveriges investeringsbank och prisar den högt och ljudligt. Jag skall alltså inte låta locka mig in i någon sakdebatt här. Herr Fälldin har anfört att det är två skäl som gör att han yrkar att man skjuter på ärendet. Det ena är att detta är en viktig fråga. Det är klart att riksdagen kommer att tvingas att fatta beslut i viktiga frågor mellan valrörelserna. Om bara det argumentet att frågan är av stor vikt skulle föranleda att man säger, att nu måste vi höra väljarna, har jag svårt att tänka mig vilken arbetseffekt vi skulle få i riksdagen. Det är ändå på det sättet att riksdagen är det beslutande organet mellan valrörelserna. Vid valrörelserna granskar svenska folket riksdagens förvaltning under den gångna perioden. Anser väljarna att det är illa skött, kommer regeringen att få ett misstroende. Anser de att det är hyggligt skött, kommer regeringen att få ett förtroende. Det är ordningen på det hela, och därför kan den omständigheten att frågan är viktig inte gärna vara ett skäl för att säga: Nu bör frågan rimligtvis uppskjutas till efter valet. Det andra argumentet som herr Fälldin hade var att arbetsbelastningen var så besvärlig i vår. Visst är arbetsbelastningen svår i riksdagen, och det har den varit så långt tillbaka jag minns under varje vårriksdag. Huruvida den är så svår att man behöver skjuta på en del ärenden, och just skjuta på detta ärende, det är naturligtvis omöjligt att avgöra i dag, och därför är det alldeles för tidigt att gå ut och ställa ett sådant förslag. Sedan vill jag erinra om att det här ärendet har remissbehandlats, som alla andra ärenden, i en mycket omfattande remiss; det framgår av propositionen. Det är denna remissopinion som har påverkat regeringen i dess slutliga ställningstagande, och det är ju därför vi har en remiss. När man nu kommer och gör gällande att regeringen har valt andra vägar än utredningen, så har man därmed sagt att allt remissförfarande helt enkelt är överflödigt. Jag tror inte att vederbörande egentligen har tänkt igenom den logiska konsekvensen av sina egna inlägg.

Jag avstår följaktligen från att ge mig in i en diskussion om femprocentsregeln och andra avvikelser. Vi får tillfälle att tala om detta, hoppas jag. Riksdagen bör i sedvanlig ordning göra sin granskning. Det bör finnas en chans för riksdagsmännen att motionsledes framföra sina synpunkter, och regeringen vidhåller sin uppfattning att när propositionen i laga tid är framlagd så bör frågan rimligtvis också kunna avgöras vid denna vårriksdag.

Herr talman! Självfallet är det här en viktig fråga, såsom har framhållits både av herr Fälldin och nu av finansministern. Men vi anser inte att detta kan vara något skäl för att uppskjuta behandlingen av den. I kapitalmarknadsutredningen har ju representanter för de borgerliga partierna liksom för det privata näringslivets organisationer haft möjlighet att ta ställning till det här problemet. Vårt parti hade däremot icke den möjligheten. Vi kan inte finna att avvikelserna i regeringspropositionen från kapitalmarknadsutredningens förslag är så stora att de skulle motivera ett uppskov och ett nytt remissförfarande. Det är ju i huvudsak precis samma förslag som kapitalmarknadsutredningen har lagt som nu kommer från regeringsbänken. Vårt parti har länge krävt en mera aktiv användning av AP-fonderna. Vi har flera år väckt motioner med sådana förslag. Tyvärr har de hittills avslagits av riksdagen. Det krav vi ställt och som vi vidhåller är att pengar ur AP-fonderna skall användas till att starta nya statliga basindustrier, inte bara i skogslänen utan också i de storstadsområden där industrisysselsättningen nu är ett stort problem. I de nya statliga företagen bör lönearbetarna redan från början ha ett avgörande inflytande. Den metoden att använda AP-medlen kommer vi att slåss för här i riksdagen och utanför riksdagen. Vi kommer att använda våra möjligheter att motionsvägen framlägga våra synpunkter på frågans lösning. Vi tycker det är bråttom att få fram ett förslag om en mera aktiv användning av AP-fonderna. En sådan aktiv användning betraktar vi som ett viktigt vapen i kampen mot den stora arbetslösheten. Vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp har den inställningen att frågan om användningen av AP-fonderna på ett mera aktivt sätt bör avgöras under vårriksdagen.
Herr talman! Finansministern säger att det är ovanligt att man tar upp en sakdebatt i det här sammanhanget. Jag anmälde för min del att jag inte avsåg att göra det. Jag ville bara visa omfattningen av det här förslaget och anmälde att det är fråga om en ny inställning när det gäller användningen av ATP-pengarna. Det är också en ny inställning till hur pass säker placeringen av dessa pengar skall vara. Jag vill påminna finansministern om att i samband med att vi fattade beslutet om Investeringsbanken beslöt vi — förutom att banken skulle utrustas med ett stort aktiekapital — att på riksdagens vägnar göra ytterligare försäkringar när det gällde de risker som Investeringsbanken skulle ta och som går utöver de risker som affärsbankerna kan ta enligt banklagstiftningen. Att frågan är viktig är icke ett skäl att skjuta på behandlingen, säger finansministern. Ja, redan detta att vi har en höstsession och att vissa frågor ovillkorligen måste klaras av under vårsessionen — alla budgetfrågor osv. — innebär ju en möjlighet för oss att skjuta ärenden från vårriksdagen till höstriksdagen. Så görs med många viktiga motioner också.

Jag står kvar vid uppfattningen — utan att ingå på någon sakbehandling — att detta är skäl nog till ett uppskov. Jag vill också understryka att vi kommer att framlägga förslag i enlighet med vad jag anmälde, eftersom det är viktigt att icke bara en del av näringslivet får sina kapitalförsörjningsfrågor tillgodosedda. Det är ur sysselsättningssynpunkt ännu viktigare att de många små och medelstora företagen får sina behov tillgodosedda.
Herr talman! Finansministern har rätt i att det är en ganska ovanlig åtgärd att man tar upp en debatt vid remitterandet av en proposition. Men den är ju konstitutionellt fullt riktigt, eftersom vi har möjligheter att uttala oss vid remiss av propositioner. Anledningen till att vi har gjort det i detta fall är inte att vi vill ingå i någon sakdebatt — en sådan får vi ju senare — utan anledningen är att vi vill ge skäl för att frågan bör uppskjutas till höstriksdagen. Finansministern säger att det förhållandet att frågan är viktig inte i och för sig kan innebära att man skall uppskjuta behandlingen. Nej, men om förslaget är principiellt vittsyftande och innebär, att man går mycket längre än man tidigare sagt att man skall göra, och man alltså inte har mandat för förslaget genom en tidigare valrörelse, då finns det skäl för att uppskjuta behandlingen. Nu vill finansministern göra gällande att det är inte så stor skillnad — man har bara tagit hänsyn till remissbehandlingen. Men det är ju alldeles klart att det här förslaget är utarbetat från helt andra utgångspunkter än dem som kapitalmarknadsutredningen hade när den gjorde sin kompromiss.

Förslaget från kapitalmarknadsutredningen var ett kapitalplaceringsförslag. Förslaget i propositionen innebär en möjlighet att få ett direkt samhälleligt inflytande i företagen.

Det blir sedan regeringen ensam som avgör den fortsatta förvaltningen av AP-fonderna i det här stycket.

Herr talman! Som finansministern mycket riktigt sade är det ovanligt att vi har en debatt av denna typ, men regeringens förfarande är ju också ovanligt, när man gör så väsentliga karaktärsändringar i det utredningsförslag som har varit ute på remiss och dessutom begär fullmakt att i fortsättningen använda AP-fondens pengar till aktieköp av obegränsad storleksordning utan att fråga riksdagen. Det är mycket ovanligt, herr talman, och det motiverar i allra högsta grad att vi har denna debatt, vars ändamål är att försöka motivera varför vi bör skjuta på behandlingen till i höst. Herr Sträng gjorde gällande att jag i min motivering av detta krav gjorde mig skyldig till en serie överdrifter, men jag kan inte förstå att det kan vara någon överdrift sett mot bakgrund av den långtgående fullmakt som regeringen här begär, att inte behöva höra riksdagen när man i fortsättningen vill öka dessa aktieköp. Inte heller kan det vara någon överdrift att tala om ansatser till mycket långtgående socialisering i detta sammanhang, när det av denna inledande debatt att döma är så att om detta förslag skall genomföras i vår, så måste det vara med vänsterpartiet kommunisternas hjälp, ett parti som förvisso inte gör någon hemlighet av att man är synnerligen intresserad av en mycket långtgående socialisering av näringslivet. Dessutom är det så, att både finansministern och statsministern i olika sammanhang har sagt att detta är oerhört långtgående förslag. Jag är medveten om att finansministern ibland försöker säga att den debatt som t.ex. jag för är överdriven och primitiv — alltså när jag talar om riskerna för en långtgående socialisering. Men i nästa mening talar finansministern själv om hur långtgående detta förslag är. Finansministern försöker också raljera och säger att när man framlade förslag om Investeringsbanken, så hördes det liknande tongångar, men de förutsägelserna har ju senare visat sig vara felaktiga. Jag vill emellertid göra gällande, att när förslaget om Investeringsbanken lades fram fanns det alls inte någon motsvarighet till den debatt som nu förs. Därför är också den jämförelsen helt felaktig. Jag vill även påminna finansministern om att efter det att Investeringsbanken beslutats och en del andra liknande ingrepp i svensk ekonomi i maktkoncentrerande riktning gjorts av regeringen, så har den ekonomiska utvecklingen inte varit speciellt gynnsam. Detta är ju ganska viktigt att komma ihåg, om finansministern nu vill göra jämförelser med sådana inslag i bilden som Investeringsbanken utgör. Herr talman!
Herr talman! Efter mycket bestämda förklaringar av herr Gustafson i Göteborg och herr Burenstam Linder att de inte i detta läge är inställda på att ta någon sakdebatt fortsätter de ogenerat med friskt mod att föra en sakdebatt i denna fråga. Av naturliga skäl avstår jag från det. Jag vill bara säga till herr Fälldin att någon risk för pensionärernas pengar föreligger inte med detta förslag. Det vet också herr Fälldin precis lika bra som jag. Dessutom är det så att denna riksdag ju består av partier som många gånger har diametralt olika uppfattningar i väsentliga och viktiga frågor. Att säga att man skall skjuta ifrån sig frågan därför att den är viktig är ett omöjligt argument. Man får acceptera riksdagens beslut, och sedan får partierna redovisa sina handlingar för svenska folket i valet — bli desavuerade eller bli godkända. Det är den enda regeln för vårt parlamentariska arbete. Man kan möjligen göra ett undantag om man begär en folkomröstning i en fråga, men jag har inte hört det alternativet nämnas, och då får riksdagen ta ansvar för att handlägga de ärenden som presenteras mellan valrörelserna. Om förslaget går igenom, har herrarna anfört, skulle det vara något slags övergrepp. Jag begriper inte detta! Det skulle vara ett övergrepp mot riksdagen, säger man, om förslaget går igenom. Förslaget kan inte gå igenom med mindre än att en majoritet i riksdagen ställer sig bakom, och då kan det aldrig vara fråga om några övergrepp. Ni får reda ut tankegångarna litet bättre när ni ger er in i den här debatten.
Herr talman! Den sakdebatt som jag förde i mitt senaste anförande var bara ett bemötande av finansministerns synpunkter, och jag finner det angeläget att man gör fullständigt klart att det här regeringsförslaget har helt andra utgångspunkter än kapitalmarknadsutredningen hade. Nu säger finansministern att man inte får skjuta ifrån sig en fråga därför att den är viktig. Nej, fattas bara! Det vi säger är att denna fråga är så viktig att man inte skall skjuta den ifrån sig utan att man tvärtom skall låta väljarna ta ställning till den. Det anser vi vara mycket väsentligt.
Herr talman! Eftersom herrarna har dragit in en parlamentarisk aspekt på frågan skall jag helt kort klara ut begreppen. Debatten här har övertygat mig om att vi just i den parlamentariska klarhetens intresse bör få ett beslut i vår. Nu går propositionen till utskott för behandling. Partierna har möjlighet att lägga fram sina precisa motioner om alternativ eller ändringar — och dem kommer säkert utskottet att samvetsgrant bedöma. Därefter har vi en behandling här i kammaren, och låt oss förutsätta att förslaget godkänns av riksdagen. Därefter kommer ett allmänt val. Det går inte — som man gör i debatten i dag — att angripa förslaget med allmänna smädeord. De borgerliga partierna får i stället i valrörelsen tala om vad de i händelse av en borgerlig valseger tänker göra gemensamt. Då har riksdagen tagit sitt förslag — om vi förutsätter att förslaget godkänns här i kammaren — och väljarna vet vad det innebär. Då har väljarna rätt att kräva exakt besked från de borgerliga partierna gemensamt om vad de i händelse av en valseger tänker göra med förslaget. Just de allmänna ordalag som präglat oppositionspartiernas inlägg här och de skillnader i tonläge som fanns har övertygat mig om att det just ur parlamentarisk synpunkt — med hänsyn till att väljarna vill ha besked om partiernas ståndpunkt — är viktigt att vi i vår tar ställning i denna fråga. Det är viktigt, inte minst för de stora löntagarorganisationer som klart ställt sig bakom detta förslag, att veta var de politiska partierna står i en konkret fråga.
Herr talman! Beträffande de synpunkter som statsministern nu anförde vill jag säga att varken han eller svenska folket behöver känna någon oro för att man inte skall få möjlighet att ta ställning till ett konkret förslag. Jag har redan anmält att vi kommer att framlägga ett förslag som innebär ett bifall till kapitalmarknadsutredningens förslag, utvidgat med regler som ger möjligheter även för den mindre och medelstora företagsamheten, som svarar för huvuddelen av sysselsättningen, att få sin kapitalförsörjning tillgodosedd. Vi är beredda att gå ut och möta väljarna med detta förslag. Jag tycker det är egendomligt att inte statsministern, som i egenskap av regeringschef framlagt ett förslag, vill låta regeringens förslag, vårt förslag och andra förslag granskas av väljarna. Det finns ingen formell, tvingande regel som säger att detta ärende skall avgöras under vårriksdagen. I en fråga som har denna omfattning och där regeringens förslag innebär så omfattande förändringar i förhållande till utredningens förslag finns det ingen anledning att hasta och ställa väljarna inför ett fullbordat faktum. Om statsministern känner trygghet inför sitt förslag borde han icke känna någon tvekan att låta ärendet behandlas efter valet.
Herr talman! Det här var utomordentligt intressant. Det är nämligen inte så att väljarna ställs inför ett fullbordat faktum. Om vi har bifallit ett förslag i riksdagen, kan ju de borgerliga partierna säga till väljarna att om de når regeringsmakten, så kommer de att upphäva förslaget och ta bort detta löntagarinflytande via AP-fonderna. Och det kan de självfallet göra. Det har en annan majoritet i riksdagen rätt att göra. Men det mest intressanta med herr Fälldins anförande var att han sade att centerpartiet för sin del kommer att följa kapitalmarknadsutred ningens förslag och därutöver göra diverse tillägg om små och medelstora företag. Detta kommer centerpartiet att motionera om och låta utskottet pröva. Herrar Burenstam Linder och Sven Gustafson i Göteborg, eller i varje fall deras partiledare, har däremot kategoriskt avvisat tanken att löntagarna skall få möjlighet att via aktieköp medverka till uppbyggnaden av den svenska industrin. Herr Fälldin sade: Låt då väljarna pröva! Här finns ett socialdemokratiskt förslag — det har vi chans att få igenom här i riksdagen — ett centerpartiförslag och ”andra förslag”, vilket var herr Fälldins kanske inte riktigt vänliga sätt att karakterisera förslagen från sina bröder i borgerligheten, nämligen folkpartiet och moderata samlingspartiet. Men detta ger ju inte väljarna något besked om hur en borgerlig regering skulle hantera den här frågan. Vi vill ha klarhet. Vi lägger fram vårt förslag, det skall riksdagen pröva. Ni säger att ni går emot detta förslag. Tala då om vilket som är ert gemensamma alternativ! Det är en enkel och klar fråga som svenska folket kommer att ställas inför.

Herr talman! Statsministern kan vara alldeles övertygad om att vi inte kommer att ha några svårigheter att framlägga ett konstruktivt förslag om hur vi skall lösa de olika frågor som är aktuella när det gäller inflytande och när det gäller kapitalförsörjningen för att åstadkomma ett näringsliv som fungerar bättre än dagens. Vi anser att de olika förslag som kommer att stå emot varandra principiellt är så betydelsefulla att svenska folket har anledning att granska dem i samband med valrörelsen. Herr Palme ville plötsligt göra gällande att det var ett parlamentariskt intresse att väljarna inte hade den möjligheten att ta ställning i val. Det förefaller mig vara en mycket märkvärdig uppfattning om vad en valrörelse egentligen består av. Med den logiken skulle ju en valrörelse när den vore som allra bäst enligt herr statsministerns uppfattning inte innehålla några frågor alls. Allting skulle egentligen vara avklarat och allting skulle vara genomröstat; det skulle på sin höjd vara några vaga funderingar om framtiden som valrörelsen skulle handla om. Allt konkret skulle däremot redan vara undanskuffat. Nu undrar jag, herr statsminister: Är det inte med den logiken parlamentariskt tokigt att t.ex. de Åmanska lagarna, såvitt jag förstår, icke kommer att bli behandlade av riksdagen i vår? Enligt statsministerns uppfattning borde väl det parlamentariska intresset fordra att även dessa lagar skulle vara behandlade i riksdagen i vår.
Herr talman! Får jag först i frågan om löntagarnas inflytande och medbestämmande understryka att folkpartiet har lagt fram förslag om löntagarnas medbestämmande på alla nivåer i företagen, oavsett om AP-fonden skulle ha köpt aktier där eller inte. Löntagarna måste ju med skäl fråga sig varför anställda i de företag där AP-fonden inte har köpt aktier inte skall kunna göra anspråk på medbestämmanderätt. Frågan om medbestämmande för de anställda kan inte göras beroende av AP-fondens aktieköp, utan den rätten når man främst på andra vägar. Sedan säger statsministern att utskottet givetvis kommer att noggrant pröva denna proposition. Vad jag då frågar mig, herr talman, är: Hur noggrann kan denna prövning bli i den arbetssituation som riksdagen för närvarande befinner sig i?

Anledningen till att propositionens behandling bör skjutas fram till hösten är just att den är så vittsyftande rent principiellt att statsministern inte kan göra anspråk på att ha fått mandat för denna lösning i senaste valrörelsen.
Herr talman! Om herr Burenstam Linder är det väl närmast synd på grund av de mycket förvirrade kommentarer han gjorde. Läget är mycket enkelt. Vi lägger fram ett förslag. Vi hoppas att det skall godtas av riksdagen nu i maj. Kort därefter kommer ett allmänt val. Då har ju oppositionspartierna möjlighet att säga: Vinner vi valet gemensamt, skall vi gemensamt avskaffa detta förslag. Självfallet är det så. Förslaget hinner inte mer än träda i kraft förrän ni har den möjligheten. Detta är parlamentariskt korrekt och politiskt korrekt. Men fördelen med detta förfarande är att sedan riksdagen antagit förslaget har medborgarna anledning att också få veta — om ni nu skall ta bort denna löntagarnas medverkan i uppbyggnaden av vårt näringsliv genom de här aktieköpen — vad ni kommer med i stället. Den här uppskovsdebatten — det begriper jag nu — har huvudsakligen syftat till att få en metod för att dölja att det icke finns någon gemensam borgerlig linje i denna fråga — mer än en allmän negativism mot löntagarorganisationernas strävan på denna punkt. Det är bra att vi fick besked om detta i dag. Därför är det politiskt och parlamentariskt sett en korrekt väg som vi väljer. Andra frågor, såsom Åmanska utredningen och anställningstryggheten, är frågor av utomordentligt stor principiell räckvidd, och där kommer vi att framlägga förslag. Det kommer visserligen inte att hinna behandlas av vårriksdagen, men vi kommer naturligtvis att sträva efter att partierna anger sina konkreta ståndpunkter i anledning av förslagen, så att väljarna har möjlighet att ta ställning. Till herr Gustafson i Göteborg vill jag säga: Visst är det sant att detta icke är den enda vägen till löntagarinflytande. Jag sade häromdagen att det som vi är på gång med är, tror jag, den största demokratiseringsprocessen sedan den allmänna rösträtten infördes. Det gäller löntagarnas ställning i arbetslivet. Därmed menar jag arbetsmiljön, anställningstryggheten, styrelserepresentationen, AP-fondköpen och slutligen och inte minst det problemkomplex som Kurt Nordgren behandlar i sin utredning om §32. Det är denna samlade reformaktivitet till gagn för en demokratisering av arbetslivet som är det centrala, och det är helheten vi kämpar för. Men i denna helhet ingår också löntagarnas möjlighet att vara med i uppbyggnaden av vårt näringsliv.

Herr talman! Alla kunde höra statsministern säga att det var synd om mig för att jag var så förvirrad. Jag tycker, herr talman, att om man har rejäla sakskäl, goda och tunga argument, behöver man inte klistra sådana attribut på sina motdebattörer i Sveriges riksdag. Det föreföll mig emellertid som om statsministerns sakargument var skäligen svaga. Jag förstod inte riktigt det här med den Åmanska utredningen. Där hinner man inte nu lägga fram förslag; den propositionen skall läggas fram senare i vår. Och i den frågan skall man — det är ju självklart — avkräva de borgerliga partierna besked om deras uppfattning, och så skall väljarna i valet få ta ställning till denna viktiga fråga. Varför inte göra på samma sätt i den nu aktuella frågan? De borgerliga partierna kommer naturligtvis att redogöra för sina ståndpunkter, precis som statsministern fann det lämpligt och riktigt när det gäller de Åmanska lagarna. Om det sättet är så bra i fråga om de Åmanska lagarna och det inte är något parlamentariskt intresse att göra på annat sätt i det fallet, varför är det då så förvirrat av mig att ställa den här frågan till statsministern om att uppskjuta behandlingen av AP-propositionen också till efter valet?
Herr talman! Bara några ord. Låt mig bekänna min personliga tacksamhet mot oppositionen för att den tog upp den här remissdebatten. Jag var kanske litet irriterad i mitt första anförande; nu är jag enbart tacksam. Herr Gustafson i Göteborg gjorde denna fråga till en principfråga. Den avgörande principen — dvs. att man satsar en halv miljard kronor från AP-fonderna i riskvilligt kapital till industrin och i likhet med utredningen säger att detta är en början varefter man sedan kan fortsätta — har herr Fälldin anslutit sig till genom att ge den här senaste solidaritetsförklaringen till utredningens förslag. Det är självfallet utomordentligt värdefullt, och vi har antecknat oss det till minnes. Men då framstår naturligtvis de tidigare framförda motiveringarna som ännu mer apokryfiska. Hur kan man ge väljarna någon alternativ vägledning till regeringsförslaget, som statsministern har understrukit, när man väl ändå kan utgå från att det, med all respekt för herr Fälldins övertalningsförmåga, blir svårt för honom att övertala herr Bohman och herr Helén om denna princip som herr Fälldin har anslutit sig till. Det är möjligt att vi får tre förslag från den andra kanten, och så särdeles upplysande är inte det för väljarna. Det talar obestridligen för ett avgörande nu.
Herr talman! Jag vill påminna både statsministern och finansministern om att vi sedan mycket lång tid tillbaka har haft ett flerpartisystem här i landet. Det har faktiskt gått i valrörelse efter valrörelse för människor att ta ställning och bestämma sig för vilket parti man skall rösta på. Men det sätt på vilket först statsministern och sedan finansministern nu argumenterar tyder på att de har glömt bort, att de själva inte längre regerar på en majoritet i riksdagen. Med det sätt på vilket de båda statsråden resonerar kan inta heller socialdemokratin gå ut och underställa väljarna i val en fråga, t.ex. detta förslag. Med exakt samma resonemang vet inte väljarna om socialdemokraterna är i stånd att genomföra ett förslag som de går ut med i val. Med exakt samma resonemang måste statsministern ha skaffat sig förankring hos något annat parti och säga t.ex. att detta är socialdemokraternas och kommunisternas gemensamma uppfattning och ni kan lita på att vi tillsammans kan föra den här frågan i hamn efter valet. Den som känner trygghet inför sitt förslag kan inte tveka att gå ut till väljarna med det förslaget och ta belutet efter valet.
Herr talman! Det var mycket välgörande att höra statsministern alldeles nyss. Det har nämligen i propagandan från socialdemokratiskt håll verkat som om förslaget om AP-fondernas aktieköp skulle vara det avgörande medlet för att få medbestämmande och inflytande för löntagarna. Nu påpekade statsministern i stället att här finns mycket viktiga saker som ingår i demokratiseringsprocessen. Han nämnde styrelserepresentation för de anställda. Det har vi verkligen anledning att hälsa med stor tillfredsställelse i folkpartiet, eftersom vi i denna fråga år efter år har kämpat för den saken. Han nämnde skyddet mot obefogade uppsägningar. Det är också en sak som från vår sida har förts fram gång på gång. Det gäller vidare medbestämmande för de anställda i företagen även om AP-fonden icke råkar köpa aktier där. Även denna fråga har vi drivit år efter år. Det gäller frågan om arbetsmiljön, det gäller frågan om § 32. Men det är ju alldeles utmärkt, herr statsminister, att vi här gemensamt kan komma fram till lösningar som ger de anställda medbestämmande på sina arbetsplatser. Men det bidrag som man nu kommer med, nämligen att AP-fonden skall köpa aktier, fördjupar inte demokratin i särskilt stor utsträckning. Jag tycker att det är viktigt att-vi tydligen är överens om att de övriga åtgärderna är de väsentliga vägarna att nå medbestämmande för löntagarna på deras arbetsplatser. Sedan försökte finansministern på nytt ge ett intryck av att det inte är någon större skillnad på kapitalmarknadsutredningens förslag och regeringens. Vi skall inte gå in på någon sakdebatt här, herr finansminister, men det har ju så tydligt framgått att regeringen på punkt efter punkt, där kapitalmarknadsutredningen har velat lägga in garantier för riksdagens inflytande och garantier mot maktkoncentration, har gått ifrån utredningens förslag.
Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack till herr Sven Gustafson för det hyllningstal han höll till våra strävanden att genomföra en social förnyelse av arbetslivet. Vill folkpartiet vara med på den vägen tycker jag att det är bra och alldeles utomordentligt. Jag har alltid sagt att det är helheten som är det väsentliga. Det här AP-fondsförslaget är alltså en del av helheten. Men från folkpartiets sida har man här nästan gått på händerna och talat om den största socialiseringsaktionen i vår historia. Det har nästan låtit lika illa som när ni på sin tid gick emot Investeringsbanken. Där gick ni i alla fall med på ett provår till slut — ni blev ett slags provårssocialister. Jag vill påpeka för herr Gustafson i Göteborg att hela vårt program om social förnyelse av arbetslivet utarbetades med stöd av de stora löntagarorganisationerna. Precis på samma sätt framläggs detta AP-förslag med stöd av de stora löntagarorganisationerna. Det är egentligen inte vi, som hittat på detta, utan det har växt fram från den svenska fackföreningsrörelsen och den svenska tjänstemannarörelsen. Det som ni kallar vittsyftande förslag, som nu framläggs, har fått ett klart stöd både av LO och TCO. TCO-ordföranden sade t.ex. häromdagen: Vill politikerna ropa om socialisering, om 5, 6 eller 10 procent av företagens aktier får inköpas, må det vara dem obetaget; vi tar ställning från våra medlemmars ståndpunkt. Då finner vi, att våra krav i alla väsentliga delar har tillgodosetts. Till herr Fälldin vill jag säga, att jag känner en stor trygghet med det här förslaget. Denna trygghet har markant ökat till följd av dagens debatt. Vi har vår ståndpunkt tillsammans med löntagarorganisationerna. Vi underställer den riksdagens prövning. En socialdemokratisk regering i det här landet kommer att slå vakt om det förslaget. Vi har visat att vi, trots att vi inte har majoritet, kunnat föra vår politik — ofta med stöd av stora delar av ett, två eller tre partier i den borgerliga oppositionen. Det är alldeles riktigt att vi har ett flerpartisystem här i landet. Men eftersom ni ständigt ställer kravet på regimskifte och utlovar en borgerlig regering, räcker det inte att i fråga om det förslag som ni själva förklarar vara så utomordentligt principiellt vittsyftande säga, att vi har ett flerpartisystem, så vi får se vad det blir. Väljarna kommer att fråga: Om det blir en borgerlig regering och de borgerliga når sina drömmars mål, vad är då deras gemensamma förslag när det gäller AP-fondernas användning? Debatten har givit mig trygghet. Den har skapat en hel del av klarhet i frågan, inte minst därigenom att den har understrukit oppositionens oklarhet. Jag är er tacksam!
Herr talman! Den här debatten har ju varit intressant från många synpunkter. Jag vill här bara understryka en. De borgerliga partierna har genom sin press gått ut i mycket våldsamma attacker mot det förslag som regeringen har lagt fram. Man har sagt att det skulle innebära ett dråpslag mot det privata näringslivet i Sverige. Man har utmålat de fasor och vedervärdigheter som skulle utbreda sig i samhället, om det genomfördes. Den här debatten har, särskilt i slutet, visat ett helt annat tonläge. Det har framkommit att man från i varje fall ett borgerligt partis sida fortfarande sluter upp bakom kapitalmarknadsutredningens förslag, och det verkar som om ytterligare ett borgerligt parti vore på väg tillbaka just till den ståndpunkten. Kontrasten mellan dessa ställningstaganden och pressdebatten är ju mycket stor. Som slutomdöme på vad vad som här sagts och på vad de borgerliga partierna avslöjat kan man väl med skäl använda skaldens ord: Mycket prutades ej men hälften prutades genast.
Herr talman! Statsministern överdrev något när han kallade mitt anförande för en hyllning till de socialdemokratiska strävandena. Vad jag i all anspråkslöshet påminde om var att vi från folkpartiets sida under motstånd från socialdemokraterna har fått kämpa för dessa saker här i riksdagen och att jag nu med tillfredsställelse ser att vi på flera punkter gemensamt kan öka de anställdas medbestämmanderätt. Jag skall inte gå närmare in på sakdebatten. Statsministern nämnde TCO, och jag har med stort intresse studerat deras remissyttrande om kapitalmarknadsutredningen. Man refererar där till utredningens utgångspunkt att AP-fonden väsentligen skulle vara ett kapitalplacerande organ, och man hänvisade till de garantier som finns inbyggda i överenskommelsen. Sedan säger man att några av dessa bestämmelser lämpligen kan omprövas efter fem år när erfarenheter har vunnits från deras genomförande. Det tog mindre än fem månader för finansministern att sopa undan alltihop. Här går det sannerligen undan.

Herr talman! Sysselsättningsläget för byggnadsarbetarna är i dag besvärligt. Men det gäller inte enbart byggnadsarbetarna, utan många branschgrupper har samma bekymmer i dagens besvärliga arbetsmarknadssituation. För sådant byggnadsarbete får arbetsgivare, enligt propositionen, endast anställa kvalificerad arbetssökande. Som kvalificerad arbetssökande anses dels den som har haft anställning i byggnadsarbete 12 månader under de senaste 24 månaderna, dels den som fullgjort utbildning till sådant arbete inom lägst gymnasieskola eller motsvarande skola eller inom arbetsmarknadsutbildningen. Även annan byggnadsteknisk utbildning skall kunna anses som kvalificerad. Om kvalificerad arbetssökande inte finns att tillgå får arbetsgivaren inte anställa annan än den som arbetsförmedlingen anvisar eller godkänner. För att kunna kontrollera efterlevnaden av lagen får arbetsförmedlingen rätt att hos arbetsgivare ta del av de uppgifter som behövs härför och äga tillträde till arbetsplats. Om arbetsgivare bryter mot anställningsreglerna leder detta i första hand till ett föreläggande om att all anställning av arbetskraft i fortsättningen skall ske genom arbetsförmedlingen, alltså i fråga om både kvalificerad och okvalificerad arbetskraft. Sådant föreläggande utfärdas av AMS efter anmälan av länsarbetsnämnden. AMS kan dessutom i sådant fall anmäla arbetsgivaren till åtal om överträdelsen är att anse som grov. Underlåtenhet att iakttaga föreläggande om arbetsförmedlingstvång kan likaledes anmälas till åtal av AMS. Grundläggande för den svenska arbetsmarknadspolitiken har varit principen om fri arbetsmarknad. Rörlighet såväl mellan olika yrkesområden som mellan olika delar av vårt land har länge understötts av arbetsmarknadsmyndigheterna och har setts som en framkomlig väg att reducera strukturella och regionala obalanser. Byggnadssektorn har ju under hela efterkrigstiden, som är väl känt, varit hårt statligt reglerad. Allt byggande har haft en hård central styrning. Bud och överbud i fråga om byggande har ju varvats med varandra. Och just inom denna statligt centraldirigerade sektor har man misslyckats därhän att man nu också måste genom lag centraldirigera arbetskraften. Behövs det ytterligare bevis på regeringens totala misslyckande då det gäller bostadspolitiken och byggnadssektorn över huvud taget? Remissinstanserna, på ett fåtal undantag när, avstyrker eller ställer sig mycket tveksamma till ett lagfäst arbetsförmedlingstvång — och inte enbart remissinstanserna utan även departementschefen själv, som i propositionen instämmer i och har full förståelse för denna negativa inställning till lagstiftning som reglerar förhållandet inom en viss bransch. Departementschefen skriver på s. 13 i propositionen mot bakgrunden av vad remissinstanserna anfört: ”De ” — remissinstanserna —” uppfattar en sådan lagstiftning som ett avsteg från principen om parternas fria avtalsrätt på arbetsmarknaden. Jag har förståelse för denna kritik. Invändningarna har emellertid inte samma styrka om lagstiftningen får en i tiden begränsad giltighet, vilket kan vara motiverat med hänsyn till att det är främst akuta svårigheter på området som måste bemästras.” Yttrandet är mycket intressant. Att remissinstanserna uppfattar denna lagstiftning som ett avsteg från principen om den fria avtalsrätten är helt naturligt, för det är ett avsteg från principen om en fri och rörlig arbetsmarknad. Sedan säger statsrådet att invändningarna inte har samma styrka när lagstiftningen göres tidsbegränsad. Jo, det har de verkligen enligt min och mångas mening. Eller hävdar statsrådet att om man bara gör våld på en princip under en viss tidsrymd så har man ändå principen kvar? Det är naturligtvis mycket bekvämt att kunna göra avhopp från en principiell uppfattning i vissa situationer för att sedan göra påhopp när situationen är avklarad. Men så enkelt är det inte. Antingen håller jag fast vid min principiella uppfattning eller lämnar jag den, och då är jag principlös. Något mellanting finns inte. Men det är inte enbart principiella skäl som talar mot en lagstiftning av det slag som här föreslås utan även praktiska. Lagstiftning som monopoliserar vissa slag av arbeten för vissa arbetstagare motverkar den rörlighet på arbetsmarknaden som är nödvändig med hänsyn till näringslivets fortgående strukturomvandling. Om lagen antas kan den få prejudicerande betydelse för andra delar av arbetsmarknaden. Det finns många utsatta grupper, som jag inledningsvis antydde, som kan anse sig ha samma rättighet som byggnadsarbetarna — att utestänga andra arbetstagare från arbetstillfällen. Flera länsarbetsnämnder uttrycker stor oro inför möjligheterna att klara kontrollfunktionen. Enligt byggarbetskraftsutredningens statistik har det helt övervägande antalet inom byggnadsverksamheten mindre än 10 årsanställda. Att effektivt kontrollera över 7 000 sådana företag, vilka till stor del utför mindre arbeten, bedöms kräva en mycket stor arbetsinsats — utan att man därmed har skapat ytterligare något nytt arbetstillfälle. Därtill kommer övervakning av inte mindre än 3 500 större företag, varav bortemot 200 har mer än 100 årsanställda. Nästan samtliga länsarbetsnämnder och länsstyrelser liksom AMS framhåller att betydande personella resurser måste tillföras förmedlingsorganisationen, om en obligatorisk arbetsförmedling av byggarbetskraften genomföres. Enligt reservanterna i byggarbetskraftsutredningen behövs ett tillskott av 140 tjänster till arbetsförmedlingarna för att dessa skall kunna klara sin uppgift vid en obligatorisk arbetsförmedling. Några nya tjänster tillföres dock icke arbetsförmedlingarna enligt propositionen. Vad måste då resultatet bli? Ja, antingen blir det ingen kontroll, och då är ju lagstiftningen ganska meningslös, eller också kommer kontrollverksamheten att gå ut över för arbetsförmedlingarna mer angelägna uppgifter ur förmedlingssynpunkt och detta till stor skada för andra arbetssökande. En sådan auktorisation för byggnadsarbetare som den föreslagna leder till ytterligare byråkratisering och stelhet i branschen. Det kan också starkt ifrågasättas om lagstiftningen får den verkan som man åsyftar. I det arbetsmarknadsläge som vi har kan det förutsättas, att den som söker byggnadsarbetare i första hand anställer sådana som är yrkeskunniga. Jag tycker att detta är helt naturligt. Bestämmelserna om obligatorisk förmedling kommer icke att tillföra arbetsmarknaden ett enda nytt arbetstillfälle. Resultatet blir endast att arbetslösheten förskjutes från en person till en annan. Och det kan ju inte vara så särskilt mycket mer angenämt att vara arbetslös tillfällighetsarbetare än att vara arbetslös byggnadsarbetare. Förslagen innebär att vissa arbeten reserveras för en speciell yrkesgrupp. Det riktar sig alltså direkt mot andra grupper på arbetsmarknaden. En stor sektor av svenskt näringsliv görs oåtkomlig för dem som önskar byta sysselsättning eller bransch. Nog finns det anledning att associera det föreliggande lagförslaget med gångna tiders skrålagstiftning, som mycket litet överensstämmer med förhållandena på en modern arbetsmarknad. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till reservationen vid inrikesutskottets betänkande nr 13, i vilken hemställs om bifall till två motioner i ärendet.
Herr talman! I propositionen 39 föreligger förslag till lag om anställning av arbetskraft för byggnadsarbete. Samtliga partier utom moderata samlingspartiet tillstyrker förslaget med den ändringen, att den i propositionen föreslagna dagen för anställningens början ändras från den 1 januari 1973 till den 1 mars 1973. Moderata samlingspartiet har avlämnat reservation för avslag på propositionen. Bl. a. anser reservanterna att det skall föreligga utomordentligt starka skäl, om man skall godtaga inskränkningar i de enskilda arbetstagarnas rätt att fritt få söka arbete inom olika yrkesgrupper. Detta yttrande måste bero på en missuppfattning från reservanterna. Utskottets majoritet vill givetvis inte hindra någon att lära sig ett byggnadsyrke. Tvärtom vill vi att det skall vara yrkeskunniga arbetare på byggarbetsplatserna. Vad vi vänder oss mot är den s.k. bakvägsrekryteringen, där personer som aldrig tidigare arbetat på ett bygge skall anställas före dem som är yrkesutbildade och i många fall i flera år arbetat på byggen. Reservanterna gör gällande att bakvägsrekryteringen är mycket ringa och saknar betydelse inom byggarbetsmarknaden. Från arbetsgivarhåll framhålles att anställning genom bakvägsrekrytering förekommer i mycket liten omfattning. Byggnadsarbetareförbundet hävdar däremot att det årligen kommer in omkring 4 000 nya arbetare vilka inte tidigare arbetat på något bygge och fullständigt saknar utbildning inom något byggnadsyrke. Enbart i Göteborgsregionen anställdes 400 branschovana arbetare under år 1971, samtidigt som 10 procent av byggnadsarbetarna inom regionen var arbetslösa, dvs. över 1 000 arbetare. För åldersgruppen 60—66 år hade under samma tid arbetslösheten uppgått till omkring 25 procent. Det är mot denna bakgrund man lättare kan förstå kravet från de arbetslösa yrkeskunniga byggnadsarbetarna på att åtgärder måtte vidtagas. Den föreslagna tillfälliga lagen är ett medel att lösa de nu akuta frågorna. Utskottet har förståelse för de principiella betänkligheter som såväl en del motionärer som vissa remissvar ger uttryck för, nämligen att man skall ha starka skäl för att godta en reglering av det slag som föreslås i propositionen. Enligt utskottets mening måste man i dagens läge anse att sådana skäl föreligger. Arbetslösheten inom byggnadsarbetarkåren är mycket omfattande — den är tre gånger så stor som bland industriarbetare — och den kan antas bli lika stor det kommande året till följd av den avsevärda nedgång i byggnadsinvesteringarna som kan väntas. För att bemästra de akuta svårigheterna får det anses berättigat att vid sidan av andra åtgärder tillfälligt begränsa anställning av arbetskraft som inte genom yrkesutbildning eller yrkesverksamhet har anknytning till byggnadsfacket. Ett särskilt skäl till att slå vakt om arbetskraften inom byggnadssektorn är de problem i fråga om anställningstryggheten som råder till följd av systemet med objektanställning. Byggarbetskraftutredningen anser att rekryteringen till byggnadsarbete i första hand bör åstadkommas genom avtal mellan parterna på byggarbetsmarknaden. Överläggningar i denna fråga har ägt rum mellan parterna. Ett förslag till överenskommelse om rekryteringsordningen som har lagts fram har emellertid förkastats av arbetsgivarsidan. Det kan tänkas att under den tid lagen nu kommer att gälla nya förhandlingar kommer att upptagas och att det slutligen blir en avtalsuppgörelse mellan parterna. I utskottet har behandlats ett par motioner där man begär dels att en utredning skall tillsättas, dels att regeringen noga följer sysselsättningsutvecklingen och vidtager lämpliga åtgärder. Utskottet kan instämma med motionärerna i att det är angeläget att problemen inom byggnadsindustrin beaktas. Byggnadssektorn är ett av de områden som nästan mer än något annat ständigt följes med stor uppmärksamhet från statsmakternas och övriga myndigheters sida. Två offentliga utredningar, byggplaneringsutredningen och byggarbetskraftsutredningen, har lagt fram förslag som föranlett åtgärder. En tredje utredning, byggarbetsgruppen, tillsattes i slutet av förra året med uppdrag att planera åtgärder i fråga om sysselsättningen på kort sikt inom byggnadsverksamheten. Gruppen har föreslagit en rad åtgärder för de närmaste åren. Dess arbete fortsätter, varför vi säkerligen kan motse flera förslag inom den närmaste tiden. På grund av dessa utredningar anser utskottet att någon ny utredning inte behöver tillsättas. Dessutom kan de byggarbetsnämnder som finns inom varje län medverka till en god planering av byggarbetsmarknaden. Inom dessa nämnder sitter representanter för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Ett gott samarbete mellan byggarbetsnämnder, länsarbetsnämnder och arbetsförmedling bör också kunna medverka till att lösa de besvärliga rekryteringsfrågorna. Herr talman! Jag vill sluta med att yrka bifall till inrikesutskottets hemställan i betänkandet nr 13.

Herr talman! Jag har full förståelse för herr Fridolfssons i Rödeby uppfattning att det är ett krav från utbildade byggnadsarbetare som är arbetslösa. Men låt mig säga, herr Fridolfsson, att jag har precis lika stor förståelse vilka arbetslösa det än är fråga om, så att någon skillnad därvidlag kan inte jag finna. Sedan tog herr Fridolfsson upp bakvägsrekryteringen, och låt mig säga några ord om den. Här råder mycket delade meningar om omfattningen av denna s.k. bakvägsrekrytering. Byggnadsarbetareförbundet hävdar, som anfördes av herr Fridolfsson, att sådan bakvägsrekrytering skett i mycket stor omfattning. Från arbetsgivarsidan har framhållits att sådan rekrytering visserligen förekommer men endast i mycket begränsad omfattning. För hela branschen uppgick, enligt en utredning som Byggnadsindustriförbundet gjort, bakvägsrekryteringen under år 1970 till 500 man. Arbetsgivarsidan har gjort en liknande undersökning 1972 och kommit fram till samma resultat som Byggnadsindustriförbundet, nämligen att denna rekrytering är av ganska ringa omfattning. Byggnadsarbetareförbundet gör gällande att den är betydligt större. Här står alltså uppgift mot uppgift, och någon opartisk undersökning har inte gjorts på detta område. Byggarbetsgruppen har också behandlat det här problemet i sitt betänkande och kommit till följande slutsats: ”Bedömningen av den s.k. bakvägsrekryteringens omfattning varierar visserligen. De olika uppgifterna på denna punkt är emellertid för byggarbetsgruppen mindre väsentliga. Antingen är bakvägsrekryteringen stor och behöver då regleras.

Jag vill understryka att ökat småhusbyggande är vad moderata samlingspartiet har framfört många gånger. Gruppen påpekar också att frisläppandet av privatfinansierat småhusbyggande under sista delarna av åren 1971 och 1972 betydde en väsentlig sysselsättningskompensation för den minskade igångsättningen av flerfamiljshus.
Herr talman! Herr Oskarson vill göra gällande att bakvägsrekryteringen inte är så stor och talar om arbetsgivarnas utredning som redovisar siffran 500 man. Enligt Byggnadsarbetareförbundet gäller det mellan 3 000 och 4 000 man. Det bör väl vara lättare för Byggnadsarbetareförbundet att kontrollera den verkliga situationen. Dessa människor blir så småningom medlemmar i förbundet, och på det sättet får vi ju reda på antalet. Herr Oskarson har också sagt att om det gäller ett stort antal är även han beredd på att det måste bli en obligatorisk förmedling. Ja, antalet är så pass stort att jag tycker att herr Oskarson mycket väl kan ansluta sig till detta regleringsförslag. Herr Oskarson sade att lagen skapar inte ett enda nytt arbete. Nej, det kan nog hända att den inte skapar nytt arbete, men det kan hända att den skapar större trygghet, och den större tryggheten är också värd en hel del. Vi har lagen om anställningstrygghet. Den har kanske inte heller skapat några nya arbetstillfällen, men den skapar trygghet, och det är också trygghet vi vill ha i det här fallet. Sedan talar herr Oskarson om skråtänkande — att man vill slå vakt om en viss grupp. Ja, det är väl inte alls så ovanligt som herr Oskarson vill göra gällande. Jag vill påminna om exempelvis lärarkåren. Vi hade här i landet en hel massa icke behöriga lärare, som i flera år fick ha tjänst ute i kommunerna. Men efter hand som de behöriga lärarnas antal ökade fick de icke behöriga lärarna träda tillbaka, och man anställde den utbildade arbetskraften. Det här är alltså ingalunda någon ovanlig företeelse, och herr Oskarsons tal om att detta skulle vara någonting speciellt för byggnadsarbetarna är fullständigt felaktigt. Det gäller även för en hel del andra yrkesgrupper i landet. Jag kan inte söka ett arbete inom en bransch där jag inte har min yrkesverksamhet.
Herr talman! I fråga om bakvägsrekryteringen sade jag att här står uppgift mot uppgift. Men en uppgift som jag tycker åtminstone har något av neutral karaktär är byggarbetsgruppens syn på saken, och de som ingår i den gruppen har konstaterat att de inte tar ställning till frågan vare sig den är stor eller liten — de redovisar ingen uppfattning på det området. Herr Fridolfsson i Rödeby säger att det är fråga om större trygghet i anställningen. Ja, visst är det fråga om det. Men skall vi tala om trygghet är det ju fråga om trygghet för alla människor, och skapar jag trygghet för en viss kategori går otryggheten ut över andra. Det tycker jag heller inte är så särskilt sympatiskt. Sedan kom herr Fridolfsson i Rödeby in på lärare och tydligen på därmed jämställda yrkesgrupper, och han sade att där kan inte vem som helst få anställning. Nej, det är väl rätt självklart. Skulle vi ifrågasätta hela vårt utbildningssystem vore vi naturligtvis inne på en märkvärdig väg. Vi har väl ett utbildningssystem och en utbildning som syftar till att ge kompetens för vissa uppgifter och vissa befattningar, och det trodde jag att vi alla hade accepterat. Men även inom dessa områden är det ju ändå så att vederbörande anställs av institutionen eller företagaren, och det är vad vi vill också när det gäller byggnadsarbetarna — att de skall anställas av den som behöver arbetskraften. Inom tjänstemannagruppen dirigeras ju vederbörande inte till en befattning via arbetsförmedlingen, utan det är arbetsgivaren som anställer befattningshavarna. Låt mig slutligen bara erinra om att inom byggnadsbranschen har vi ett stort antal tjänstemän — bortemot 55 000. En stor del av dessa är också arbetslösa, men de har inte kommit med i den här trygghetslagstiftningen utan står utanför. Och för dem är det många gånger betydligt besvärligare: de har varit i arbetet länge, de är ofta i hög ålder och de är dessutom specialinriktade på ett visst jobb, vilket gör att det är väldigt svårt för dem att få liknande arbete på annat håll.
Herr talman! Herr Oskarson återkommer till detta att byggnadsarbetarna blir gynnade av den här lagen. Men han avslöjade sig samtidigt när han på min fråga om de icke behöriga lärarna, som fick träda tillbaka för de behöriga lärarna, svarar att det är klart att vi skall slå vakt om vårt utbildningsväsen. Ja, då kommer vi upp på ett annat plan. Men när det gäller utbildningen för kroppsarbetare, för yrkesarbetare inom byggnadsindustrin, vill jag fråga herr Oskarson: Gäller det inte även där att man skall slå vakt om den som har en utbildning? Vi vill väl att alla skall erhålla utbildning. Vi är inte motståndare till att det rekryteras folk till byggnadsindustrin, men de skall rekryteras på sådana vägar att de lär sig yrket och inte kommer in vid högre ålder och ständigt får gå som icke utbildad arbetskraft. Och så talar herr Oskarson om att det inte skapas trygghet för dem som blir utestängda härvidlag. Ja, vi skall försöka skapa trygghet för alla anställda här i landet, och jag hoppas att även herr Oskarson skall delta i arbetet på det området. När det gäller denna bakvägsrekrytering, som man från arbetsgivarhåll vill göra gällande inte är så stor, kan jag tala om att jag har egen erfarenhet på området. Jag har suttit i byggarbetsnämnden tillsammans med representanter för byggarbetsgivarna, och vi har fått skriva till byggmästarna på orten och säga till dem att de skall låta bli denna bakvägsrekrytering. När det går så långt att ordföranden i en byggmästarförening själv sätter sitt namn under en sådan skrivelse förstår man att det ligger en del i talet om bakvägsrekrytering. Slutligen har man också varit inne på en annan sak, som jag inte har berört tidigare, nämligen frågan om den stora arbetslösheten på vissa platser. Man har då sagt att dessa arbetslösa skall gå före byggnadsarbetarna. Men det är väl ändå så, att om man har stor arbetslöshet på en ort, så är arbetslösheten stor också bland byggnadsarbetarna, och därför behöver det inte bli någon motsatsställning mellan övriga arbetslösa och arbetslösa byggnadsarbetare. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Att något måste göras för att trygga sysselsättningen för arbetssökande inom byggnadsbranschen har länge varit uppenbart. Frågan är emellertid om regeringen har valt den bästa vägen. För min del anser jag inte det. Det finns stora möjligheter att snabbt igångsätta byggnadsarbeten i SJ:s, vägverkets, domänverkets och flera andra statliga verks regi — arbeten som i många avseenden har samma karaktär som den byggnadsarbetare är vana vid. Jag tänker då på banombyggnader, motorvägsbyggande och andra vägarbeten, brobyggande både för järnväg och landsväg osv. Ännu fler sådana arbetstillfällen hade det funnits, om riksdagen hade följt tidigare folkpartiförslag att uppdra åt vederbörande förvaltningar att forcera sin planering och öka sin beredskap i detta hänseende. Man skulle t.o.m. kunna säga att det här föreligger vissa underlåtenhetssynder från regeringens sida att inte i tid skapa en sysselsättningsmotvikt till den nedskärning på husbyggnadssidan, som man visste skulle komma i och med lågkonjunkturen, och den överenskommelse om återhållsamhet som regeringen gjorde upp om med Kommunförbundet och Landstingsförbundet för snart ett år sedan. En kraftigare satsning på omskolning av arbetssökande inom byggnadssektorn borde också varit en naturlig åtgärd. I den svåra situation som vi nu befinner oss måste vi konstatera att regeringens lagförslag har två klart negativa sidor: 1. det skapar inga nya byggnadsjobb, och 2. det diskriminerar många arbetssökande. Vad som bl.a. kunde och borde ha gjorts för att skapa nya jobb har jag nyss redogjort för. Därtill kommer att den förstärkning, som arbetsförmedlingarna nu behöver för att kunna förverkliga lagen, enligt många länsarbetsnämnders remissyttranden ensam skulle ha kunnat ge lika god effekt på byggsektorn som en lagstiftning av det föreliggande slaget. När det gäller diskrimineringen av arbetskraft har många remissinstanser tryckt på denna principiellt viktiga fråga. Även statsrådet redovisar betänkligheter men menar att dessa inte bör tillmätas så stor betydelse, då lagförslaget är tidsbegränsat. Alla är tydligen överens om att lagen måste ses som ett provisorium med kort giltighet. Även utskottet har uttalat sin förståelse för de principiella betänkligheterna och menar att största möjliga frihet för arbetskraften i dess yrkesval är en självklar princip, något som jag livligt vill instämma i. Jag hoppas att den tveksamhet som från så många håll yppats mot föreliggande lagförslag skall utgöra en sporre för regeringen att se till att den inte fler gånger försätter en skicklig yrkeskår med stort specialkunnande i en situation liknande den som byggnadsarbetare i dag befinner sig i. Herr talman! Med hänsyn till den försiktiga skrivning som utskottsmajoriteten har gjort kommer jag för min del att avstå vid omröstningen.

Herr talman! Sysselsättningen i byggnadsbranschen går och har under lång tid gått i vågor. Det är vågor som beror dels på säsongvariationer — sysselsättningen är lägre på vintern — dels på konjunkturvariationer. Det är ingen överdrift att påstå att byggnadsarbetarna har fått utgöra konjunkturregulator för regeringen i dess ekonomiska politik. Vid toppar i sysselsättningen har det hänt att okvalificerad arbetskraft har anställts. När sedan nedgången kommer är det mycket vanligt att den då nyanställda yngre arbetskraften slår ut äldre och yrkesvan arbetskraft. Beträffande de effekter som den nya lagen skulle få måste anföras att systemet i stor utsträckning redan fungerar för de flesta yrkesgrupper på arbetsplatserna. Det finns inget utrymme för att anställa exempelvis okvalificerade murare om man vill ha en ordentlig murning utförd. Det finns också yrkesutbildningsavtal och bestämmelser som reglerar vad som fordras för att en person skall betraktas som yrkesarbetare. Detta speciella fall gäller betongarbetarna — dvs. den tidigare diversearbetargruppen inklusive de yrkesmoment som ingick i den gruppens åtaganden. Lagen innebär i stort sett att man antingen skall ha anknytning till branschen genom att tidigare ha blivit anställd eller ha genomgått de utbildningskanaler som finns i samhället eller som arbetsmarknaden bjuder på. Det måste anses vara en alldeles riktig ordning att folk som anställs på arbetsplatser är utbildade för arbetet i fråga och har de kunskaper som fordras för att kunna sköta arbetsuppgifterna. Ackordssystemet ute på arbetsplatserna är också så utformat, att det fordras i stort sett lika kvalifikationer hos arbetarna. Man har gemensamhetsackord, där lagen delar lika på den uppkomna inkomsten, och då fordras också att arbetarna har samma nivå på sin utbildning. Det här lagförslaget kan också ses som ett led i strävan att skapa en högre kvalificerad betongarbetarkår — strävanden som för övrigt har bedrivits under en lång följd av år, delvis med stöd från byggmästarsidan. Det finns också andra faktorer som talar för att denna lag är nödvändig. Jag tänker bl.a. på arbetarskyddet. På få arbetsplatser finns så många uppenbara möjligheter till olyckstillfällen som just på byggarbetsplatserna. Runt det här huset pågår flera byggen, och om man skulle gå ut och titta skulle man snart kunna upptäcka hundratals dödsfällor.

Det beror på den s.k. objektsanställningen. Detta innebär att byggnadsarbetarkåren har ett sämre skydd mot avskedanden än arbetarna i den övriga industrin. Vad sedan beträffar skråtänkandet, som skulle vara extraordinärt och som inte finns i samhället i övrigt, samt talet om s.k. fri arbetsmarknad vill jag anföra att här bl.a. har nämnts lärare. Vem skulle kunna föreställa sig att skicka människor på svetsningsarbete eller ingenjörsarbete utan att de är utbildade för detta? Med svetsningsarbete menar jag här licenssvetsningar, speciella hållfasthetskrav etc., och det skulle inte gå att anställa okvalificerad arbetskraft för sådana arbetsuppgifter. Att det sedan finns vissa arbetsmoment runt omkriny, dessa arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av mindre kvalificerad arbetskraft i vissa lägen leder inte till att man kan ha en s.k. fri tillströmning av okvalificerad arbetskraft — inte minst med tanke på arbetarskyddet. Beträffande akademiker kan man dagligen i platsannonserna i Dagens Nyheter se vad som krävs för att få en anställning. Det är inte alldeles säkert att det i varje läge är behövligt med alla dessa formella examina. Det har uttryckts farhågor för att kontrollfunktionen skulle bli så omfattande och besvärande att den skulle inkräkta på förmedlingens resurser. De som säger detta har totalt missuppfattat det hela. Bara detta att det i lagförslaget behöver sägas att folk från arbetsförmedlingarna skall beredas tillträde till arbetsplatserna är anmärkningsvärt. Det borde vara en självklarhet. Kontrollfunktionen kommer naturligtvis att fungera på så sätt att de anställda byggnadsarbetarna är vaksamma på att lagen efterlevs och att i första hand förbundskamrater får anställning när man behöver nyanställa folk. Det är typiskt att det är företrädare för moderata samlingspartiet som här uppträder som något slags advokater för byggföretagen och arbetsgivarna. De har självfallet intresse av att fritt få anställa och avskeda arbetskraft. På vissa håll vill man i direkt lönenedpressande syfte anställa nya, icke yrkesutbildade arbetare — inte därför att det skulle uppstå någon speciell konkurrens, men det är invecklade avtal och prislistor som gäller i byggnadsbranschen, och nyanställda kan inte sätta sig in i det och alltid få ut sin rättmätiga lön. Samtidigt försämras fackföreningarnas grepp om arbetsplatserna. A-kassorna tillförs vid sådana här sporadiska och tillfälliga uppgångar i konjunkturen nya medlemmar. som kan kvalificera sig för A-kasseersättning. När nedgången kommer blir de kanske först avskedade, i vissa fall på grund av bristande utbildning, och kommer då att ligga A-kassorna till last. Nu säger man att lagen inte ger några nya arbetstillfällen och att det alltså inte är någon nytta med att reglera den här delen av arbetsmarknaden. Men det är så att många blir direkt lurade in i branschen, på grund av tillfälliga toppar i behovet av arbetskraft. Man kanske kommer hit långt norrifrån och tar en anställning på ett bygge, skaffar sig bostad och förankrar sig här i huvudstaden eller i andra städer, och sedan när nedgången kommer står man utan arbete och har direkt blivit lurad hit. Jag har egna erfarenheter av detta från de år jag jobbat inom byggnadsindustrin och haft en sådan sysselsättning att jag haft med anställningen av byggnadsarbetare att göra. Jag har sett hur många arbetskamrater drabbats av just detta. Seriösa byggföretag, som vill ha goda arbetsplatser med fungerande arbetarskydd, fungerande avtal och prislistor, kommer inte att förlora på denna lag. Det är företrädesvis mindre seriösa företag med mindre krav både på säkerheten på arbetsplatsen och på kvaliteten på det arbete som utförts som kommer att komma i kläm. Jag skulle vilja fråga herr Oskarson om de refererade siffrorna omfattar även oorganiserad arbetskraft och om de omfattar hela den flora av underentreprenörer som finns på byggplatserna. Den siffra som nämndes kan nämligen inte stämma med verkligheten. Bara i den här staden har man mer än så många bakvägsrekryterade. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När jag själv för ett antal år sedan var fackföreningsordförande i en fackförening inom Byggnadsarbetareförbundet hände det att det vid ett företag inom vårt verksamhetsområde vid ett tillfälle anställdes två personer som inte förut hade varit byggnadsarbetare. De bakvägsrekryterades, som man säger. Vi reagerade mot detta inom fackföreningsstyrelsen, därför att vi själva inom avdelningen hade tre långtidsarbetslösa byggnadsarbetare, som inte hade något jobb. I styrelsen resonerade vi så: De här två nyaanställda, som inte förut varit byggjobbare, borde inte tas in som medlemmar i fackföreningen förrän de tre arbetslösa medlemmarna fått arbete. De båda nyaanställda överklagade beslutet hos Byggnadsarbetareförbundet. Det var samma ordförande i förbundet då som det är nu — jag beklagar att han inte finns i kammaren. Förbundet skrev till vår avdelning och menade att vi enligt förbundets stadgar var skyldiga att ta emot de båda som sökte inträde som nya medlemmar trots att de inte hade någon kvalifikation för byggnadsarbete. Det är väl helt riktigt, men vi gjorde alltså ett försök. Vi gjorde också ett försök att få till stånd en ändring av bestämmelserna för att kunna göra någonting åt frågan om medlemskap i förbundet i liknande fall, men det gick inte att få gehör för våra åsikter. Våra arbetslösa medlemmar tyckte sig inte ha något stöd av sitt fackförbund — och det kan man ju förstå. Vi insåg i avdelningsstyrelsen att vi naturligtvis inte kunde hindra de båda okvalificerade arbetarna att få jobb, men vi ville för vår del inte medverka till att de fick de förmåner som det fackliga medlemskapet innebär förrän våra arbetslösa kamrater först fått jobb. Den begränsningen ville Byggnadsarbetareförbundet alltså inte medverka till. Det förslag som riksdagen nu skall ta ställning till innebär att man också skall hindra folk att få arbete. Man hotar t.o.m. med böter, om lagen inte följs. Lagförslaget innebär att med kvalificerad arbetssökande skall avses den som i minst 12 månader under de 24 senaste månaderna haft anställning i byggnadsarbete av samma slag som det anställningen gäller eller som har fullgjort utbildning inom lägst gymnasieskola eller motsvarande skola inom arbetsmarknadsutbildning eller som genomgår utbildning. När det gäller arbetsmarknadsutbildningen kan man konstatera att i de AMS-kurser som förekommer är lärarna ibland mer okunniga än de elever som skall undervisas, men dessa elever — som alltså har undervisats i de kurserna — skall ändå räknas som kvalificerade enligt lagstiftningen. Men denna lagstiftning får också andra konsekvenser. Det är åtskilliga riksdagsmän i den här kammaren som tillhör Svenska byggnadsarbetareförbundet och som har mångårig erfarenhet av byggnadsarbete. Själv har jag 14 års erfarenhet på heltid och, sedan jag började med riksdagsjobbet, 8 år på deltid. Med de begränsningar som föreslås i propositionen till lagstiftningen — 12 månaders tjänstgöring under de senaste 24 månaderna inom yrket — fyller jag inte kravet på kvalifikationer. Jag har inte heller utbildning till sådant arbete inom gymnasieskola eller genom AMS-kurs. Den erfarenhet jag har fått under de 14 årens heltidsanställning kvalificerar mig alltså inte till att, om jag inte blir återvald till riksdagen, räknas som kvalificerad arbetssökande. Det kanske är åtskilliga av riksdagens ledamöter som tillhör Byggnadsarbetareförbundet och som är i samma situation. Det är en märklig konsekvens. Och hur blir det för de långtidssjuka? Om man har varit långtidssjuk i över ett år — sådant förekommer ju — och företaget under tiden har gått i konkurs eller upphört, räknas man inte som kvalificerad arbetskraft såvida man inte har gått igenom gymnasieutbildning eller AMS-kurs. Om vi benar upp bestämmelserna i det här lagförslaget finner vi att konsekvenserna blir rätt märkliga. Herr Fridolfsson i Rödeby talar om ökad trygghet. Ja, vi skall kämpa för ökad trygghet på alla områden. Men vad jag har sagt här visar att vissa grupper genom detta lagförslag får betydligt minskad trygghet. Jag tror dessutom inte att det är ett arbetsgivarintresse att i någon större omfattning anställa okvalificerad arbetskraft i det högt uppdrivna arbetstempo som nu råder ute på arbetsplatserna och med den specialisering som krävs på olika områden. Därför ifrågasätter jag om denna lagstiftning över huvud taget behövs eller om den fyller någon verklig funktion. Jag håller med om vad som står i reservationen att det ”fordras utomordentligt starka skäl om man skall godta inskränkningar i de enskilda arbetstagarnas rätt att fritt få söka arbete inom olika yrkesområden”. Ett bifall till propositionens förslag kan få prejudicerande betydelse för andra yrkesområden. Införs sådana här bestämmelser på område efter område kommer vi in i en ganska besvärlig situation på arbetsmarknaden. Där det finns sådana bestämmelser tror jag att man skall försöka luckra upp dem för att göra arbetsmarknaden mera fri i stället för att strama åt den. Som herr Oskarson sade behövs en ny politik som ökar sysselsättningen. Det är det viktigaste både för byggnadsarbetarna och för andra yrkesgrupper. Då blir det mera jobb, och då behövs ingen särlagstiftning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Jag vill trösta herr Åkerlind med att om han vill återgå till byggnadsarbete kan han mycket väl göra det utan att bli stoppad av den här lagen. I den förutsätts nämligen att den som en gång är yrkesutbildad och har arbetat inom byggnadsindustrin skall ha rätt att få sådant arbete igen, även om han inte uppfyller tolvmånaderskravet. Det är alltså ingen risk vare sig för herr Åkerlind eller mig. Om vi till äventyrs vill gå tillbaka som byggnadsarbetare tror jag att vi kan göra det utan att komma i konflikt med lagen.
Herr talman! Herr Fridolfsson i Rödeby tror att det inte är någon risk för oss riksdagsmän, men herr Fridolfsson nämnde ingenting om de långtidssjuka som jag talade om.
Herr talman! Det är givet att det gäller även de långtidssjuka; det står ju klart, att för dem som en gång fått utbildning gäller inte den här bestämmelsen om avstängning.

Herr talman! Det är väl inte svårt för den som uppmärksamt läst utskottets betänkande att lägga märke till den tveksamhet som utskottet ger uttryck för i sin skrivning. En hel del av utskottsskrivningen är av det slaget att den skulle kunna mynna ut i ett yrkande om avslag på propositionen. Och då frågar man sig naturligtvis varför majoriteten i utskottet ändå tillstyrkt lagförslaget.

Lagen skall nämligen, som herr Fridolfsson också redan understrukit, gälla bara fram till den 1 juli nästa år. Alla byggnadsarbetare som den 1 mars i år hade anställning som byggnadsarbetare och överflyttas till ett nytt arbetsprojekt berörs inte heller av lagens bestämmelser om att återanställningen skall godkännas av arbetsförmedlingen. Utöver detta har utskottet klart sagt ut att stor hänsyn måste tas till den lokalt bundna arbetskraften och att det ligger i sakens natur att den lokala arbetsmarknadssituationen skall beaktas vid den praktiska tillämpningen av lagen. Herr talman! Jag kan i princip instämma i de synpunkter som herr Hörberg tidigare framfört. Jag kan göra det mot den bakgrunden att utskottet således inte reservationslöst accepterat förslaget. När utskottet sedan dessutom till slut uttalar att det är angeläget att byggnadsbranschens problem fortlöpande beaktas — ja, då anser majoriteten i utskottet att en temporär lag av detta slag kan vara ett medel bland flera att bemästra en akut situation. Jag tror alltså, herr talman, att utskottet i det här ärendet gjort en så riktig bedömning som det över huvud taget varit möjligt, och därför ber jag med dessa ord att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det här ämnet vore sannerligen värt att få en grundlig genomlysning här i kammaren — det är en av våra stora principiella frågor på arbetsmarknaden. Men jag har för min del bestämt mig för att nöja mig med en ytterst kort deklaration. Först vill jag då säga att det givetvis är helt klart att byggnadsarbetet och byggnadsarbetarna har en viss särställning på grund av ambulationen och rörligheten som skapar vissa problem som måste beaktas så långt det är möjligt. Det är en sak. En annan sak är att löntagarna i detta land, dvs. alla medborgare, har ett verkligt grundläggande intresse av att vi uppehåller en öppen arbetsmarknad. Detta lagförslag strider mot den principen. Varje eftergift till en politik, som begränsar öppenheten, är enligt min mening ytterst allvarlig. Jag har märkt att vederbörande minister i sin propositionsskrivning varit mycket försiktig och begränsat förslaget till att gälla kort tid. Jag har också noterat att utskottet inser det allvarliga i sådana här åtgärder. Jag beklagar att i varje fall utskottet inte kunnat ta den raka konsekvensen av sina funderingar om det principiellt kloka i förslaget. Jag har i flera sammanhang i denna riksdag — jag förstår att många inte riktigt fattat vad jag menat — varnat för en utveckling mot gruppolitik och i stället förordat en avveckling av tendensen mot gruppoch kårpolitik. Litet drastiskt har jag sagt att den smakar korporativism. Den som verkligen tränger dessa frågor in på livet måste inse, att det är mycket allvarligt att ge sig in på kategoriseringar av detta slag. Vi ringar in oss, skapar fållor och staket på allehanda sätt. För att ta ett enda exempel frågar jag: Vem vill på allvar säga att nyckellösningen ligger i att fråga sig om vederbörande är utbildad eller inte för ett jobb? Hur många har inte kommit outbildade men ändå blivit toppmän inom t.ex. näringslivet. Detta fenomen finns på flera håll i olika variationer. Jag har tidigare i kammaren erinrat om att vi inom statsdriften bara tar emot ny arbetskraft när det är oundgängligen nödvändigt; nu skall lediga platser i första hand beredas statstjänare. Det betyder att vi avskärmat denna jättemarknad för en viss kategori anställda. Så här sker det litet varstans som herr Olsson i Stockholm sade. Också på andra håll tänker man i kategorier när det gäller anställningar och utbildningsfaser, som egentligen inte har mycket med saklig handläggning av frågeställningarna att göra. Herr talman! Jag vill notera att detta är en tillfällig historia. Jag hoppas att den inte skall behöva komma igen och att vi inte skall behöva känna oss så trängda av olika situationer. Jag hoppas att vi skall inse att vi måste lösa dessa problem på ett annat plan, helst i ett tidigare skede. Jag kommer att demonstrera och därmed också freda mitt samvete genom att avstå från att rösta här i dag. Detta ger mig ryggen fri för att få till stånd en konstruktiv debatt om den öppna arbetsmarknaden. Jag uttalar verkligen förhoppningen att vi skall vara ytterst tveksamma, för att inte säga direkt avvisande till varje spaltning i framtiden.